Herr talman! Knut Wachtmeister inledde sitt anförande med att säga att skattesparandet är en nagel i ögat på varje sann socialist. Det är alldeles riktigt. Precis så är det. Att man skänker bort två miljarder om året till dem som redan har måste vara en vagel i ögat på varje rättänkande människa. En inbiten borgare kan möjligen blunda för sådana orättvisor och låta dem passera. Knut Wachtmeister sade att enskilt sparande är smart — människor är inte dumma. Och så passade han på och gav oss kommunister en känga för att socialdemokraterna vill ta av löneutrymmet och skapa fonder för att köpa aktier. Om Knut Wachtmeister hade läst igenom de motioner vi har väckt till årets riksdag skulle han ha sett att vi har ett helt annat fondförslag. Vi tycker att man skall ta från bolagsvinster, från produktionsskatt, från övervinster inom vattenkraften och från förmögenheter och satsa på utbyggnad av samhälleligt nyttiga verksamheter, som kan skapa arbetstillfällen — vilket de borgerliga helt har misslyckats med — och en sund ekonomi och därmed ta oss ur den här krisen. Era förslag att ta från de fattiga och ge till de rika skapar bara ytterligare elände. Det är bra om man läser igenom de förslag som ställts till årets riksdag, innan man skäller ut de olika partierna för deras uppfattningar.

Herr talman! Knut Wachtmeister rådde mig att inte underskatta människornas förmåga att tänka själva. Nej, Knut Wachtmeister, det gör jag inte. Jag skulle vilja fråga Knut Wachtmeister hur han tror att de lågavlönade tekoarbetarna vid exempelvis Algots, som nu är uppsagda och mister sina jobb till semestern, reagerar på erbjudandet att spara 600 kr. i månaden framöver och låta dem stå inne i fem år och för det få 2 100 kr. om året i skattelättnad. Hur tror Knut Wachtmeister att de reagerar? De har också förmåga att tänka självständigt. Sedan säger Knut Wachtmeister att hushållssparandet har ökat. Vad har Knut Wachtmeister för bevis för det? Redovisa de siffror som bevisar att hushållssparandet har ökat genom skattesparandet! Det har inte skett någon ökning av hushållssparandet. Tvärtom har vi bekymmer med att hushållssparandet har minskat jämfört med exempelvis åren i början av 1970-talet. När jag säger att det är en utmaning när man beviljar reduktion av skatten för aktieutdelning och att det är en liten privilegierad grupp som får denna, säger Knut Wachtmeister att vi har över en miljon aktiesparare i landet. Men 708 000 av dem har sina pengar placerade på skattesparkonto. När jag sade att det var en liten privilegierad grupp som fick den här restitutionen på skatten för aktieutdelningarna är det fråga om dem som har sina pengar på aktiesparkontot. De är inte över en miljon, Knut Wachtmeister.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar sade att den skatt som undandras staten är 2 miljarder när det gäller det värdesäkra lönesparandet. Men han sade inte emot mig, och det gläder mig, när jag påstod att om fondsocialismen genomförs dras mycket mer pengar undan för staten. För det första är avkastningen på fonderna skattefri. För det andra minskar skatten till staten genom att viss del undandras från beskattning. För det tredje minskar statens skatteintäkter genom att den höjda löneavgiften minskar skatteunderlaget. Mitt påstående att fondsocialismen ger ett betydligt större skattebortfall för staten än vad det värdesäkra lönesparandet gör står alltså oemotsagt. Hans Petersson sade också att vpk har ett helt annat förslag. Men jag skulle våga satsa min sista skjorta på att om det i höst blir en votering i den här frågan kommer vpk att stödja socialdemokraterna. Rune Carlstein frågade hur jag tror att de beklagansvärda friställda reagerar på den annons som bankerna har haft. Jag tror att de som är riktigt insiktsfulla har klart för sig att ett blomstrande näringsliv är deras största chans att få ett nytt och bra jobb. De senaste SIFO-undersökningarna visar dessutom att allt fler blir kritiskt inställda till fackföreningsfonderna, som socialdemokraterna sätter upp som ett alternativ till det värdesäkra lönesparandet. Rune Carlstein säger vidare att 708 000 av de konton som jag nämnde inte gäller aktiesparande. Nej, men 400 000 sparar i aktiesparfonderna, och sammanlagt har vi en miljon svenskar som sparar i aktier.
Herr talman! Det är inte jag som har dragit i gång fonddebatten. Jag började med att kritisera de borgerliga politikerna för att deras argument för införandet av skattesparandet och aktiefondssparandet har slagit fel. De har med en druckens envishet upprepat argumenten år efter år, trots att verkligheten visar att de inte håller. Vi får se efter valet i höst om inte de här Sedan drar Knut Wachtmeister återigen upp debatten om fondsocialismen. För det första kan jag trösta Knut Wachtmeister med att det blir ingen socialism för att man skapar fonder. För det andra är det inte säkert att staten undandras så mycket pengar i skatteinkomster. Vissa medel kanske kommer att dras in till staten, om det nu är någon tröst för Knut Wachtmeister. Om det kommer ett fondförslag till riksdagen och hur det i så fall ser ut i sista omgången när vi skall votera vet varken Knut Wachtmeister eller jag. Det socialdemokratiska förslaget ändras ju snart sagt varje vecka, och socialdemokraterna kryper allt närmare högern och småföretagarna och allt vad det är som sätter press på dem. Vad vi skall rösta om när vi kommer så långt vet alltså ingen, och vi väntar väl med att ta ställning tills vi ser förslaget.

Herr talman! Knut Wachtmeister sade sig förstå tekoarbetarna vid Algots i Borås. Men kanske Knut Wachtmeister också förstår att dessa arbetare är väl medvetna om att de får vara med och betala de ersättningar som de människor får som kan spara 600 kr. i månaden. Vi tycker att det är en uppenbar orättvisa att ha ett sådant system. Vi kan inte acceptera att det får fortgå på detta sätt. Sedan sade Knut Wachtmeister att arbetarna får trösta sig med att systemet leder till ett blomstrande näringsliv. Ja, om de kunde göra det ändå. Men i den bygd som jag representerar finner vi att systemet inte leder till något blomstrande näringsliv. I mitt första inlägg talade jag om för Knut Wachtmeister att dessa pengar inte placeras i första hand i de produktionsskapande företagen utan i stället går till en rad transaktionsbolag. Det ger inte något blomstrande näringsliv, som arbetarna kan trösta sig med, för så blir inte resultatet. Sedan återstår fortfarande för Knut Wachtmeister att visa att detta system leder till ett totalt sett ökat hushållssparande. Så har inte blivit fallet, Knut Wachtmeister.
Herr talman! Rune Carlstein har naturligtvis rätt i att alla inte har möjlighet att delta i det värdesäkra lönsparandet. Det är beklagligt. Det är också beklagligt att inte alla som t.ex. efterfrågar barnstugeplatser kan få sådana platser men via sin skattsedel är med och betalar. Tyvärr har vi inte ett sådant välstånd i landet att alla har det så bra som önskvärt vore. Jag konstaterar att jag inte fick något svar på min fråga om Rune Carlstein anser att det kapital som är riskbärande bör få en fördelaktigare behandling än det kapital som inte bär några risker. Rune Carlstein påstod att han inte hade fått något svar på sin fråga om det hade skett något nysparande genom detta värdesäkra lönsparande. Precis på samma sätt som Rune Carlstein själv gjorde hänvisar jag till lönspardelega tionen, som har gjort undersökningar som visar att det har skett ett nysparande. När jag ändå har ordet, vill jag passa på att redogöra litet för en artikel i en kvällstidning i dag. Sparbankerna visar där att det ingalunda är endast höginkomsttagarna som deltar i skattefondssparandet utan i mycket stor utsträckning personer med mindre än 60 000 kr. i årsinkomst. Också detta vederlägger Rune Carlsteins påstående att sparandet gynnar bara en liten grupp välbeställda. Det gäller både lättnaderna i aktieutdelningsbeskattningen och den fördel det innebär skattemässigt att delta i det värdesäkra lönsparandet.

Herr talman! Den fråga som vi just nu diskuterar är en utomordentligt viktig fråga. De många motioner — både enskilda och partimotioner—som har väckts med anledning av sparandet visar att riksdagens ledamöter är medvetna om hur väsentligt det är att försöka öka just sparandet. Som jag ser det behöver vi ett ökat hushållssparande främst från två synpunkter, dels för att täcka det statliga budgetunderskottet, dels för att tillgodose näringslivet med riskvilligt kapital. I de motioner som vi behandlar föreslås olika former för stimulans av sparandet. Rätt genomgående för dessa motioner är att man vill använda sig av skatteförmåner för att uppnå ett större sparande. I ett par av motionerna yrkas, som vi har hört av den tidigare debatten, att nuvarande sparande på skattesparkonto eller skattefondskonto skall upphöra. Låt mig klart säga ifrån att jag ser mycket positivt på de motioner som föreslår skattemässiga stimulansåtgärder för att öka sparandet. De förslag som man här för fram är delvis nya och intressanta, delvis är det gamla bekanta förslag som vi möter. Utskottet har också ställt sig mycket positivt till de här motionerna och förutsätter att regeringen ser till att frågorna som aktualiseras blir utredda, antingen av lönspardelegationen eller av en särskild utredning. På den punkten är utskottet helt enigt i sitt uttalande. Jag betraktar det som bra. Jag betraktar det också som alldeles utomordentligt bra att vi får en grundläggande utredning om de sparformer som aktualiseras men också om de sparformer som vi f. n. har. Jag förutsätter att regeringen kommer att tillgodose utskottet på den punkten. Att jag med tillfredsställelse ser att nya sparformer utreds betyder inte att jag är missnöjd med de nuvarande. Tvärtom, jag anser att skattesparkonto och skattefondssparande är mycket bra sparformer, men som bekant innehåller de ett krav på att sparandet skall stå inne i fem år, och när sparandet frisläpps efter den femårsperioden behövs säkert nya sparformer som komplement till eller ersättning för de nuvarande. Som jag nämnde och som framgått av debatten, har socialdemokraterna och vpk i motioner yrkat på att skattesparkonto och skattefondssparande skall upphöra den 1 januari 1983. Vi kan från centerns sida inte ställa upp på det förslaget. Dels anser vi att det inte går att avveckla dessa framgångsrika sparformer utan att ha något annat att sätta i stället, dels anser vi att socialdemokraternas kritik av skattesparkonto och skattefondssparande är betydligt överdriven. Sparformerna har varit populära, så till vida att många människor har anslutit sig till detta sparande. Antalet konton ökar ständigt. Under mars månad i år tillkom 16 800 skattesparkonton och 27 600 skattefondskonton. Sammanlagt finns det 1 201 300 konton vid mars månads utgång. Just att det är så många nya och att det är så stor sammanlagd mängd av sparare vederlägger kritiken att det är bara höginkomsttagare som deltar i och har fördel av det här sparandet. På ungefär samma sätt förhåller det sig med frågan huruvida det verkligen sker ett nysparande eller bara en omflyttning av kapital. De utredningar som har försökt att klargöra den saken har inte varit särskilt entydiga. Jag tror dock att man ändå kan konstatera att just med den större anslutningen blir det också en ökad andel av nysparande. Beträffande skattefondssparandet kan jag konstatera att det tillgodoser i stort sett de krav på riskvilligt kapital till näringslivet som löntagarfondsutredningen på sin tid egentligen var helt enig om. Det kravet kan alltså tillgodoses genom ett frivilligt sparande, men jag kan inte begära att socialdemokraterna skall tycka att det är bra, för det gör ju löntagarfonderna onödiga ur kapitalsamlingssynpunkt. Slutligen vill jag beröra ett par av de saker som har sagts tidigare under den här debatten. Rune Carlstein frågar: Vad kostar det här sparandet? Ja, på grund av skattestimulanserna kostar det naturligtvis samhället en del. Det kostar samhället i ingångsskedet ungefär 33 öre per sparad krona. Löntagarfondssparandet, som socialdemokraterna tillsammans med LO skisserat, kostar minst det dubbla för samhället. Skattesparandet är alltså ur samhällssynpunkt ett billigt sparande i förhållande till löntagarfondssparandet. Rune Carlstein redovisar och hänvisar till en SCB-undersökning från tiden årskiftet 1978-1979 och tror att bilden i dag är ungefär densamma beträffande vilka som deltar i detta sparande. Men det är ingalunda på det sättet. 1978-1979 hade vi ett mycket litet antal deltagare. Då var kanske socialdemokraternas kritik riktig att det i stort sett var höginkomsttagare som var med. Men allteftersom sparandet har fortlevt och vi har fått en enorm anslutning till det, har vi också kommit dithän att det är rena låginkomstgrupper som deltar i sparandet. Den redovisning som görs i dag ifrån en SIFO-undersökning i Östergötlands län, där alla skattefondskonton har undersökts, visar att 46 90 av skattefondsspararna hade en inkomst på under 60 000 kr. per år, att 41 90 låg mellan 60 000 och 100 000 kr. per år och bara 12 26 hade mer än 100 000 kr. i årsinkomst.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

Herr talman! Den glädjande stora anslutningen till de kraftigt subventionerade sparformerna skatteresp. skattefondssparande visar att medborgarna uppenbarligen är villiga att öka sitt sparande, om de bedömer förmånerna rimliga. I Västtyskland har man gjort liknande erfarenheter. Enligt min mening är det därför nu hög tid att förbättra skatteförmånerna vid sedvanligt banksparande, eftersom dessa undergått en klar försämring på grund av inflationen och det höga ränteläget. Detta har jag framhållit i min motion 1981/82:166. Naturligtvis kunde en sådan förbättring av banksparandets villkor åstadkommas genom en direkt uppskrivning av de aktuella beloppen, men jag är ändå tveksam om det är den bästa metoden. Det vore kanske i stället bättre om man band sig för att befria kapitalavkastningen på bankmedel från skatt upp till en viss nivå av sparandet. När nuvarande bestämmelser införts torde 800 kr. ha motsvarat räntan på 15 000 å 20 000 kr. för ogift. Med dagens diskonto och de åtföljande höga inlåningsräntorna motsvarar 800 kr. inte avkastning på mer än 7 000 å 8 000 kr. Mycket talar därför för att man borde ändra reglerna till att gälla avkastning på ett visst belopp, knutet till basbeloppet. Om man exempelvis under 1981 hade haft en regel som sagt att ensamstående skulle vara befriad från skatt på en kapitalavkastning som motsvarade förräntningen enligt genomsnittliga diskontot under de tio första månaderna på basbeloppet för oktober månad, skulle riksskatteverket ha kunnat göra en uträkning av detta belopp och avrundat till närmaste hundratal kronor. Beloppet torde då för 1981 ha blivit 1600-1 800 kr. för ensamstående. För sambeskattade torde den skattefria avkastningen ha blivit 3 200-3 600 kr. Jag vill för min del förorda att för en ensamstående årsavkastningen på en förmögenhet uppgående till basbeloppet för oktober månad inte beskattas, om den inte överstiger vad medeldiskontot under årets första tio månader skulle ge. För samtaxerade borde den fria avkastningen gälla två basbelopp. Utskottet avstyrker min motion under hänvisning till de övriga sparstimulanser som nyligen införts. Men om man själv bara har en tunn och sliten tröja en kall vinterdag blir man knappast varmare av att andra fått tillgång till en värmande päls. Herr talman! Eftersom jag är övertygad om att förbättrade sparstimulanser även till vanliga banksparare är ett rättvisekrav som skulle leda till en önskvärd ökning av hushållssparandet, kommer jag att fortsätta min kamp för bättre villkor för banksparare. Men att utmana ett enigt utskott finner jag meningslöst, varför jag för dagen nöjer mig med nyss uttalade deklaration.

Herr talman! De två viktigaste frågorna som behandlas i regeringens proposition 201 gäller ändringarna i uppbörden av bensinskatt och ändrade regler vid uppbörd av ingående mervärdeskatt vid import till Sverige. Båda förslagen har tillkommit i det vällovliga syftet att stärka statens ekonomi. Positiva ränteeffekter väntas motsvara 425 milj.kr. per år varjämte tillkommer en engångsförstärkning för det kommande budgetåret på ca 4 200 milj.kr. Om syftet sålunda är detsamma när det gäller de båda frågorna, så skiljer det sig desto mer när det gäller själva handläggandet av ärendena. Beträffande förslaget att med tio dagar förkorta kredittiden för uppbörden av bensinskatt så är detta ärende omsorgsfullt handlagt. Frågan har grundligt utretts av punktskatteutredningen, som också haft överläggningar med de berörda oljebolagen innan betänkandet presenterades. Den anpassningstid som föreslagits i propositionen är också acceptabel — tidpunkten för ändringen är satt till den 1 januari 1983. Helt annorlunda är handläggningen av mervärdeskattefrågan — det verkar nästan som om det vore två olika regeringar som kommit med förslagen. Enligt nuvarande lagstiftning får en importör längre kredittid när det gäller mervärdeskatten än vad ett företag får som upphandlar varan inom landet. Självfallet är detta inte tillfredsställande ur konkurrenssynpunkt. Även ur samhällsekonomisk synpunkt är en ändring motiverad. Vi reservanter har alltså inget att erinra emot att momskredittiden vid import kortas ner med 23-24 dagar. Men tiden fram till ikraftträdandet den 1 juli i år är alldeles för snävt tilltagen. För att förstå sammanhanget måste man gå tillbaka något i tiden. När den nya tullproceduren infördes 1974 övertog näringslivet ett antal arbetsuppgifter som tidigare åvilat tullverket. Speditionsföretagen övertog därvid ett stort antal kammarskrivare från tullverket och anställde sammanlagt ca 350 personer. Numera torde administrationen ha vuxit till att omfatta 400-500 personer. Speditörerna och vissa större importörer byggde i samband härmed upp betydande datasystem. ansåg vara en rimlig kredittid för redovisning och betalning av tull och andra införselavgifter. Genom rationaliseringar inom tullverket väntas kredittiden, dvs. skillnaden mellan tidpunkten för betalning av tullfakturan och tidpunkten för återbetalningen av ingående moms, nästa år bli avkortad med sex till sju dagar. Vidare väntar man sig att tullverket under 1983 inför ett datasystem för lokal registrering av tulldeklarationer, och därmed avkortas kredittiden lika mycket. Denna med 14 dagar förkortade kredittid plus propositionens förslag om 23-24 dagar plus ett nytt förslag om att kredittiden på tullfakturan förkortas med ytterligare tio dagar innebär att de tvåmånadersredovisande företagen får lämna staten kredit i ca 64 dagar. Eftersom propositionens förslag i denna del innebär en positiv ränteeffekt för staten på ca 265 miljoner per år samt en engångseffekt på ca 2 200 miljoner, innebär detta följaktligen en motsvarande belastning på importföretagen. Att genomföra en så omfattande och kostsam förändring i uppbördsvillkoren med blott sex veckors omställningstid ter sig lika förvånande som stötande, i all synnerhet om man jämför med den ändrade uppbörden av bensinskatt. Här är anpassningstiden sex månader längre, vartill kan tilläggas att oljebolagens likviditetsproblem knappast torde vara av samma storleksordning som här berörda speditionsoch importföretags. Några konsekvenser för näringslivet har man inte belyst eller ens försökt analysera i propositionen. Någon remiss av förslaget har inte skett. Ej heller har lagrådets synpunkter inhämtats. Den sittande mervärdeskatteutredningen kunde exempelvis ha fått i uppdrag att utreda frågan om mervärdeskatteuppbörden, lika väl som punktskatteutredningen såg över frågan om bensinskatteuppbörden. Grav kritik kan alltså riktas mot handläggningen av denna fråga, som har stor ekonomisk betydelse när det gäller såväl räntekostnader som likviditetssituationen för importföretagen. Ett absolut minimikrav borde vara att man gav speditionsföretagen en rimlig tid för omställning. En sådan tidpunkt för ikraftträdandet vore enligt vår uppfattning den 1 november 1982. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Knut Wachtmeister har redogjort för propositionens innehåll. Jag skall därför inte gå in på den. När man läser reservationen som fogats till betänkandet, blir man ganska förvånad. Där bekräftas också den gamla regeln att det är besvärligt att samtidigt tjäna två herrar. Moderaterna vill gärna vara med om att tillföra statskassan ett tillskott på något över 3 miljarder när det gäller mervärdeskatteredovisningen, men går samtidigt starkt emot de åtgärder som regeringen har föreslagit. Reservanterna säger bl.a. att regeringens motiv för att förkorta kreditti derna för dessa företag förefaller minst sagt dunkla. Den neutralitet mellan import och inhemsk försäljning som departementschefen åberopar till stöd för åtgärden anser reservanterna vara ett tveksamt argument, eftersom resonemanget inte tar hänsyn till de faktiska affärsförhållandena utan enbart till de fiskala reglerna. Reservanterna instämmer i den kritik som framförts och säger t.o.m. att de anser den vara välgrundad. Trots denna hårda kritik, gör de konststycket att i princip tillstyrka propositionen. Det är klart att vi skall vara tacksamma för detta. Då finns det förutsättningar för att vi i riksdagen får ett enigt beslut i sakfrågan — och det är värdefullt. Det är, som framgick av Knut Wachtmeisters anförande, endast på en punkt som moderaterna har en avvikande mening. Det gäller tidpunkten för ikraftträdandet. I propositionen föreslås att de nya reglerna vid import, också beträffande mervärdeskatten, skall träda i kraft den 1 juli 1982. Det är här som reservanterna vill ha ikraftträdandet uppskjutet till den 1 november. Det är riktigt att det från näringslivet, främst från speditörerna, har krävts en senare tidpunkt för ikraftträdandet. Regeringens bedömning är, som framgår av propositionen, att ändringen skall träda i kraft den 1 juli. Majoriteten i utskottet har inte kunnat finna tillräckliga skäl för att frångå propositionens förslag. Eftersom reservanterna yrkar bifall till motion 2492, vill jag uppmärksamma reservanterna på att det i denna motion yrkas på ett ikraftträdande den 1 januari 1983. Men jag förmodar att det är riktigt som det står i reservationen — att det är den 1 november som avses. Det bekräftades också av Knut Wachtmeister. Herr talman! Motivet för regeringens förslag är främst att skapa en neutralitet mellan import och inhemsk försäljning. Förslaget överensstämmer också helt med den faktureringsmetod som är huvudregel för mervärdeskattredovisning. Tidpunkten är en bedömningsfråga. Utskottsmajoriteten ställer sig här bakom propositionens förslag. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 63 i dess helhet.
Herr talman! Vi reservanter är inte ensamma om kritiken mot detta förslag —- även utskottsmajoriteten är ju tveksam. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet: ”När det gäller de brister i beslutsunderlaget som påtalas av Joakim Ollén och näringslivets företrädare kan utskottet i princip biträda uppfattningen att det skulle ha varit till fördel om propositionen hade byggt på än mer allsidig och på vanligt sätt remissbehandlad utredning.” Detta var en indirekt kritik av regeringens sätt att handlägga frågan. Jag citerar vidare från utskottsmajoritetens skrivning: ”Utskottet är väl medvetet om att senareläggningen av avdragsrätten, motsvarande 23 eller 24 dagars kortare kredittid övergångsvis kan komma att medföra vissa ekonomiska problem för näringslivet i allmänhet och för speditörerna i synnerhet. Det bör emellertid inte vara förenat med alltför stora svårigheter för speditörerna att i samråd med sina uppdragsgivare finna lösningar som möjliggör fortsatt uppbördsverksamhet vid importen.” Jag är rätt säker på att det medför ganska omfattande svårigheter att med så kort varsel förbättra sin likviditet med inte mindre än 2,2 miljarder, som det här är fråga om. Stig Josefson sade att det i motionen står att datum för ikraftträdandet skall vara den 1 januari 1983 medan vi i reservationen kräver — och det gjorde jag också här— ikraftträdande den 1 november 1982. Det är riktigt — den tidpunkt jag föreslår är den 1 november. I motionen yrkar man också helt avslag på propositionen, och vi reservanter var ett tag benägna att göra det, därför att ärendet enligt vår uppfattning var så snabbt och illa handlagt. Men vi har alltså nöjt oss med att föreslå en senareläggning, för att ge företagen rimlig tid att anpassa sig till de nya reglerna.
Herr talman! Att jag åberopar tidpunkten för ikraftträdandet beror på att det är motstridiga förslag i reservationen och i motionen. Därför vill jag ha klarlagt att det verkligen är den 1 november som avses. När det gäller vad utskottsmajoriteten har talat om, så är det en skildring av att en sådan här förändring självfallet medför vissa påfrestningar. Vad jag har reagerat mot är den hårda kritik som riktas mot både motivet och de förändringar som regeringen föreslår. Nu skall vi inte fortsätta den debatten, utan jag förmodar att moderata samlingspartiet stöder förslaget i sakfrågan. Det är bara i fråga om tidpunkten som vi har delade meningar. Beträffande förberedelsetid så har det inte varit obekant för berörda parter att detta förslag skulle komma. Diskussionen om detta har pågått, och det antyddes klart i budgetpropositionen att det skulle komma. Därför är det inte en total överraskning för berörda parter att det kommer att läggas fram ett förslag och att tidpunkten för ikraftträdande kommer att föreslås till den 1 juli.
Herr talman! Jag vill bara göra ett klarläggande beträffande tidpunkten. I reservationen förordar vi att riksdagen ”bifaller yrkandet i motion 2492 att de nya mervärdeskattereglerna vid import skall börja tillämpas på varor som tulltaxeras under den sista tvåmånadersperioden 1982”. Det betyder alltså ikraftträdande den 1 november. Det står dessutom i lagtextförslaget, så det lär knappast kunna missförstås.

Herr talman! Eftersom vpk inte tillåts att arbeta i utskotten — ett förhållande som ju är bekant för alla här — har vi inte haft möjlighet att plädera för motion 964. Denna motion är en av dem vilkas behandling socialutskottet föreslår skall uppskjutas till hösten. Från vpk:s sida har vi protesterat mot detta i talmanskonferensen, och vi vill göra det även här i kammaren. Motion 964 är en utmärkt motion, som tar upp viktiga ungdomsfrågor, och från vpk:s sida menar vi att den borde ha behandlats nu i vår. I motionen tar vi upp ungdomens svåra situation, boendefrågan för ungdomen, kommersialismen och hur den har påverkat ungdomen och ungdomskulturen, och vi tar framför allt upp ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Allt detta är viktiga frågor, och det finns alltså goda skäl för att den här motionen borde ha behandlats i vår. Jag beklagar att behandlingen uppskjuts till hösten.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
Herr talman! Det gäller inte antalet motioner. Vår motion tar upp viktiga frågor för ungdomen, och det är därför vi anser att den borde ha behandlats av riksdagen i vår.
Herr talman! Det är förvånansvärt att utskottets talesman kan föregå behandlingen av en motion i utskottet och kammaren på det viset.
Herr talman! Jag kan trösta fru Lantz med att motionen med all säkerhet hade blivit avslagen. Och det kan väl kvitta om den blir avslagen nu eller i höst.
Det tycker jag är mycket nonchalant och också felaktigt.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 24 har socialdemokraterna fogat fyra reservationer med numren 1, 3, 4 och 5. Jag skall försöka ge mitt blygsamma bidrag till att riksdagssessionen kan avslutas i planerad tid och blir därför ytterligt kortfattad i mina motiveringar för reservationerna. Jag skall också inskränka antalet repliker till minsta möjliga. I reservation 1 pekar vi på den risk som finns för att kvaliteten i utbildningen av civilingenjörer sjunker på grund av att regeringen föreslår ett ökat antal platser i utbildningen men inte anvisar medel i motsvarande grad. Detsamma gäller också andra utbildningar, t.ex. matematisk-naturvetenskapliga och ekonomiska. Vi förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen och om så erfordras återkommer med ytterligare medel i tilläggsbudget för budgetåret 1982/ 83. Utskottets hänvisning till statsfinansiella skäl i motiveringen till avslagsyrkandet vill jag nu bara kommentera på det sättet att just den tekniska och naturvetenskapliga utbildningens kvalitet är viktig att upprätthålla. Den kortsiktiga statsfinansiella belastningen får vägas mot en långsiktig samhällsekonomisk vinst. Här gör vi en annan bedömning än den borgerliga majoriteten, med större tonvikt på långsiktighet. Reservation 3 gäller förstatligande av textilinstitutet i Borås. Det institutet är nu landstingskommunalt. Vi föreslår från socialdemokratiskt håll att institutet blir statligt och inordnas i högskolan i Borås. Vår motivering för förstatligande är i huvudsak att en bättre samordning av utbildningen skulle ske om det var en huvudman för all högskoleutbildning i Borås. Även här har till en del statsfinansiella skäl anförts mot ett förstatligande. Vi socialdemokrater gör även här en annan bedömning än de borgerliga och är beredda att anvisa erforderliga medel, dvs. 3 milj.kr. I reservation 4 anvisar vi ytterligare medel om drygt 1,4 milj.kr. till civilingenjörsutbildningen till följd av den högre kvalitet i denna utbildning som vi förordar jämfört med den borgerliga utskottsmajoriteten. Vi kan inte vara med om den ytterligare urholkning av medlen till civilingenjörsutbildningen som propositionen innebär. I reservation 5, slutligen, upprepade vi vårt tidigare krav på en översyn av den tekniska utbildningen inom högskolan. Vi tycker att en grundligare och mer sammanhållen översyn av denna utbildning kan motiveras främst av den snabba tekniska utvecklingen och dess inverkan på samhället samt det faktum att det var rätt länge sedan en grundligare översyn gjordes. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 5 vid utbildningsutskottets betänkande nr 24 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall tala för reservation 2 vid utbildningsutskottets betänkande nr 24. Men eftersom timmen är sen kommer jag att försöka fatta mig mycket kort. Vi moderater i utbildningsutskottet har reserverat oss mot att utskottsmajoriteten nu vill inrätta statliga högskoleenheter i Skövde och Halmstad. Vi har gjort detta av ett enda men för oss mycket viktigt skäl, nämligen att regeringen och utskottsmajoriteten enligt vår uppfattning borde ha avvaktat uppföljningskommitténs arbete. I uppföljningskommitténs direktiv begärs nämligen en förutsättningslös prövning av högskolans institutionella organisation, samtidigt som den administrativa verksamheten skall förbilligas. Jag finner det därför ytterst anmärkningsvärt att majoriteten inte velat ta hänsyn till detta. Kommittén väntas inom kort slutföra sitt arbete, och det hade därför inte på något avgörande sätt fördröjt frågan, om man hade väntat tills kommittén hade fått göra denna förutsättningslösa prövning av högskolans organisation. Dessutom ifrågasätter vi om Skövde och Halmstad under de fem interimistiska åren har uppnått den organisatoriska styrka och det studerandeantal som behövs för att bilda självständiga högskoleenheter. Tydligen har man här i stället velat inkassera några lokala poäng, utan att se till högskolans totala organisation. Utskottsmajoriteten har t.ex. inte avgjort hur finansieringen skall tillgodoses, om det skall ske från centralt anslag eller om resp. högskoleregion skall stå för kostnaderna. Hade det inte varit bättre att sätta in Skövde och Halmstad i det större sammanhanget om högskolornas organisation? Vi hade då kunnat avgöra frågan huruvida det är riktigt att göra dem till självständiga enheter och när detta hade kunnat ske, eller om undervisningen på de här orterna skulle ha organiserats på något annat sätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.
Herr talman! Också jag skall fatta mig kortare än ursprungligen avsetts. Vad beträffar vår motion 1006 om högskoleutbildning, där vi ställt en rad krav på reformer inom högskoleområdet och där vi också ställt krav på en utvärdering av högskolereformen, vill jag hänvisa till tidigare debatter och till motionen. Utbildningsutskottet avfärdar vårt krav på en utvärdering med att hävda att detta tillhör UHÄ:s fortlöpande uppgifter. Visst är så fallet, men vi anser inte det vara tillräckligt, inte minst mot bakgrund av vad som har skett under de senaste åren. I detta betänkande behandlas också en annan motion, som jag tänker uppehålla mig längre vid, nämligen motion 1007. Det gäller en fråga som jag anser har diskuterats alldeles för litet, inte minst av riksdagen, och som utbildningsutskottet avfärdat alltför lättvindigt. I motion 1007 har vpk krävt en utredning av forskningsorganisationen inom fritidssektorn samt av förutsättningarna för en forskningsanknytning av fritidsledarutbildningen. Bakgrunden till det kravet är den oklara situation som har uppstått efter riksdagens beslut våren 1979, då fritidsledarutbildningen å ena sidan förklarades vara jämställd med annan högskoleutbildning men å andra sidan helt skulle ligga på folkhögskola och styras uteslutande av folkhögskoleförordningen. Det är, menar vi, en omöjlighet. Folkhögskoleförordningen kan inte jämställas med högskolans regelsystem, dvs. högskolelag och högskoleförordning. De båda skolformerna har och bör också ha skilda mål för sin verksamhet. För fritidsledarutbildningens skull måste riksdagen inta en klar och entydig ståndpunkt i fråga om på vilken nivå utbildningen skall ligga. Vi har sagt att antingen skall utbildningen vara en folkhögskoleutbildning och som sådan i första hand vara till för de lågutbildade eller också skall den vara en högskoleutbildning, där samma krav på kvalitet skall ställas som på annan högskoleutbildning. Stannar vi för det rena folkhögskolealternativet behöver vi inget annat göra än att sluta upp och betrakta utbildningen som jämställd med högskoleutbildningen. Då skall fritidsledarlinjen relateras till folkhögskolans allmänna tvååriga utbildning, vilken har att göra mer med gymnasieskolan än med högskolan. Stannar vi å andra sidan för att utbildningen skall ligga på högskolenivå, då måste riksdagen också anta sådana regler, i vad avser både krav och resurser, som gör det möjligt för folkhögskolan att driva en utbildning som i kvalitetshänseende är jämställd med annan högskoleutbildning, trots att skolformerna har skilda huvudmän. Att en sådan jämställdhet förutsätter särskilda regler var både folkhögskoleutredningen och utbildningsministern på det klara med. Trots detta valde ministern att som vanligt göra en kullerbytta och tala om jämställdhet utan särskilda regler. Herr talman! Det mångtydiga högskoleresonemanget har inneburit att både oro och förväntningar har skapats bland elever och lärare. Somliga tror att jämställdheten skall tolkas så, att utbildningen är att betrakta som en högskoleutbildning. Det är uppenbart att även skolöverstyrelsen har haft svårt att tolka innehållet i begreppet. I våras gick man exempelvis ut och lovade fritidsledarskolorna, och därmed möjligen också eleverna, att de skulle få allmän behörighet om 80 poäng för forskarutbildning. Detta var helt felaktigt. Andra, kanske främst övriga folkhögskolelärare, har känt en i och för sig berättigad oro för vad detta högskoleresonemang skall få för konsekvenser för folkhögskolans frihet. Utbildningsutskottet har i den nu aktuella skrivningen skingrat en del av mystiken genom att deklarera att utbildningen inte har någon organisatorisk anknytning till forskarutbildning och forskningsverksamhet. Men trots detta fortsätter man att uttrycka sig luddigt. Från vpk:s sida kräver vi besked från utbildningsutskottet här i dag. Varför talar ni med två tungor? Ni har preciserat vad jämställdhet inte innebär, men vi kräver att ni preciserar vad den innebär. Herr talman! På en rad andra områden finns numera kvalificerad forskning. Vi har sedan några år tillbaka Arbetslivscentrum. Men just när det gäller människors fritid är det mycket sämre ställt, både med kunskap och med forskningsmöjligheter. De forskare som ändå av olika skäl har skrivit avhandlingar med klar relevans för fritidssektorn tenderar att lämna fritidsproblematiken i sitt fortsatta forskningsarbete. Orsaken till det är helt klar: det finns inga tjänster för fritidsforskare i vårt land, och det är allvarligt, inte minst när man tänker på barnens och ungdomens situation. Om fritidsledarutbildningen skall kunna få någorlunda jämställdhet måste nya lektorseller forskningstjänster inrättas, för vilka då doktorskompetens skall fordras för behörighet. Vi kan jämföra det här resonemanget med det resonemang som fördes när det gällde propositionen om den kommunala högskoleutbildningen. Herr talman! Vi har från vpk:s sida motionerat i den här frågan, därför att vi har en uppriktig vilja att stödja utbildningsfrågorna för en i samhället oerhört viktig yrkeskår. Vi menar att fritidsledarna har samma rätt att få en kvalificerad yrkesutbildning som fritidspedagoger, socialarbetare och and Ta. Med detta vill jag yrka bifall till motionerna 984, 1006 och 1007.
Herr talman! Vid det här betänkandet finns fem reservationer, fyra från socialdemokraterna och en från moderaterna, och jag nöjer mig här med att ge några korta kommentarer till dem. Jag börjar med moderatreservationen. Moderaterna vill inte att riksdagen nu skall fatta beslut om att inrätta permanenta högskoleenheter i Skövde och Halmstad. Vi påminner från utskottsmajoritetens sida om att det nu i snart fem år har funnits en interimistisk organisation för högskoleutbildning på de här två orterna att det nu är dags att ge ett besked till dem om framtiden. Vi fann också vid diskussionen i utskottet att det var svårt att motivera en skillnad mellan Skövde och Halmstad när det gäller inrättande av högskoleenheter på permanent basis. Vi vill alltså ge klartecken för permanenta högskoleenheter i både Skövde och Halmstad. Så till de socialdemokratiska reservationerna. I reservationerna 1, 3 och 4 gäller det i första hand en fråga om pengar. Socialdemokraterna har mera gott om pengar än vi inom majoriteten. Det är ingen ovanlig situation. Detta motiverar att vi har gått skilda vägar när det gäller de frågor som behandlas i de här tre reservationerna. I den sista reservationen från socialdemokraterna, reservation nr 5, finns förslag om en översyn av den tekniska utbildningen inom högskolan. Det här är inget nytt förslag. Utskottet har tidigare behandlat samma fråga och har då slagit fast att UHÄ har ett planeringsoch översynsansvar för den grundläggande högskoleutbildningen. Någon särskild översyn utöver detta behövs inte, menade utskottsmajoriteten förra gången frågan behandlades, och det menar utskottsmajoriteten också nu. I utskottsbetänkandet behandlas också vpk-motionen 1006, som Eva Hjelmström har talat om och som berör högskolans organisation och uppgifter.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

Herr talman! I den förra budgetpropositionen anförde utbildningsministern att en förstärkning av Linköpingsregionens anslag för enstaka kurser var befogad. Riksdagen beslutade också om en omfördelning av resurser till Linköpingsregionen. Utgångspunkten för beslutet var UHÄ:s anslagsframställning, där man uppmärksammade Linköpingsregionens låga andel av anslaget för enstaka kurser. I dag satsas drygt dubbelt och i Stockholms fall tredubbelt så mycket resurser per invånare, om man jämför med Linköpingsregionen. I en motion förra året visade jag också att utvecklingen sedan 1977 varit mycket ogynnsam för utbyggnadsorterna Linköping och Jönköping. Som exempel kan nämnas att Stockholmsregionen under de tre första åren efter reformen hade större tillväxt än hela det filosofiska utbildningsområdet vid universitetet i Linköping! Sett över den: senaste femårsperioden har därför Linköpingsregionen missgynnats. Jag delar utskottets uppfattning att vi i vårt land måste ha utbildning i form av enstaka kurser för ett antal s.k. udda ämnen. Det är enda sättet att tillgodose rimliga krav på utbildning, att sörja för forskningsrekrytering och att få ut forskningsresultat i dessa ämnen. Vad jag har invändningar mot är bedömningen av vilken omfattning dessa kurser har. Låt mig kort ta ett litet räkneexempel. Antag att varje udda ämne bjuder ut en kurs på vardera grund-, fortsättningsoch fördjupningsnivå per läsår. Om vi i genomsnitt har 30 studerande på varje nivå, skulle kostnaden bli 300 000-400 000 kr. per läsår. Om vi bedömer att Stockholms universitet har ett trettiotal sådana ämnen, skulle det krävas ca 10 milj.kr., dvs. ca 10 96 av enstaka kursanslaget, för Stockholmsregionen. De andra 90 procenten av resurserna skulle då kunna utnyttjas till fortoch vidareutbildningskurser. Många ämnen inom högskolan ingår efter reformen i en eller flera utbildningslinjer. Linjenämnderna skall ta hänsyn till behovet att förbereda för forskarbehörighet. Det är då naturligt att orter med stora antagningstal till sina utbildningslinjer har större möjligheter att profilera senare delen av linjeutbildningen. Detta innebär att många ämnen i dag ges på fördjupningsnivå inom linjernas ram vid de äldre universiteten. Vidare föreslår t.ex. AU-utredningen att ekonomoch förvaltningslinjerna skall ha ämnesstudier som fördjupningsalternativ. Detta alternativ kan förverkligas i första hand vid de äldre universiteten med sina högre dimensioneringstal! Med dessa motiveringar anser jag att det finns starka skäl att redan nu fortsätta på den inslagna vägen och ge invånarna i Linköpingsregionen någorlunda likvärdiga möjligheter till fortoch vidareutbildning. Utskottet skriver bl.a. att man ”förutsätter att regeringen, om den finner skäl därtill efter det att uppföljningskommittén har slutfört sitt arbete, undersöker huruvida det kan vara motiverat med en annan fördelning av anslaget”. Därvid bör man självfallet beskriva den utveckling som skett efter högskolereformen. Man måste då också se till dimensioneringen av utbildningslinjerna. Detta påpekande talar till förmån för en annan fördelning av anslagen mellan regionerna, eftersom även i fråga om sektorsoch fakultetsanslagen Stockholmsoch Uppsalaregionerna är gynnade i förhållande till landet i övrigt. Under senare tid har bl.a. UHÄ intresserat sig för utnyttjandegraden för olika utbildningar. Detta är också en aspekt som bör belysas i det pågående utredningsarbetet. Som exempel kan nämnas att utnyttjandegraden i Stockholmsregionen var ca 75 76 1980/81. Alltså var antalet outnyttjade platser i Stockholmsregionen dubbelt så stort som det totala antalet utnyttjade platser i Linköpingsregionen. Därför skulle en något ökad effektivitet i resursanvändningen i övriga regioner medge oförändrat utbud i dessa, även om vissa resurser överförs till Linköpingsregionen. De skulle komma väl till pass, då var fjärde behörig sökande till enstaka kurs avvisas i dag vid universitetet i Linköping. Herr talman! Enda förutsättningen för att nå likvärdig utbildningsstandard i hela landet är en annan fördelning av anslagen mellan regionerna, och jag förutsätter att utbildningsutskottet med uppmärksamhet följer frågan.

Herr talman! Under många år har bristen på lärare utgjort ett stort skolproblem. Inom vissa lärarområden och i vissa kommuner utgör fortfarande bristen på behöriga lärare en svårighet i skolans verksamhet, vilket har uppmärksammats i en socialdemokratisk motion. Dess värre har de kommuner som genom sin struktur har särskilt starka behov av väl utbildade lärare svårt att locka till sig dessa. Situationen med ett mycket stort antal obehöriga lärare t.ex. i de mest utsatta kommunerna inom Stockholms län är oroande. Det är därför bra att utbildningsutskottet nu har ställt sig bakom ett krav till regeringen att dimensioneringen av lärarutbildningen i Stockholmsregionen snarast skall ses över. I skolsamhället som helhet är dock inte bristen på lärare det mest oroande. Tvärtom skakas nu skolvärlden ordentligt av beskedet om att en allt större del av lärarna inte kommer att kunna få tjänstgöra såsom lärare under nästa budgetår. Den borgerliga regeringen har verkligen i ett stort antal kommuner lyckats förvandla lärarbristen till läraröverskott. Metoden har inte varit att utbilda allt flera lärare utan att dra in tjänstgöringsunderlaget, bl.a. genom större klasser och s.k. lärarlösa lektioner. Genom att man låter dessa och andra resursindragningar slå igenom samtidigt som barnkullarna i skolåldern minskar uppstår övertalighet och arbetslöshet bland lärarna. Det finns fortfarande dem som minns det gamla borgerliga löftet om mindre klasser. I dag finns det verkligen tillgång på lärare för att införa mindre klasser, men nu vill man väl glömma detta löfte. Vi kan konstatera att regeringens politik har lett till större klasser samt minskad lärartäthet, parad med lärararbetslöshet. Herr talman! Problemen vid barnens skolstart har förut diskuteras här i riksdagen på grundval av socialdemokratiska motionsyrkanden. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har tidigare inte velat inse problemens vidd och har mer eller mindre slentrianmässigt avslagit socialdemokratiska förslag, som hade kunnat leda till förbättringar av situationen vid skolstarten. Nu tycks den borgerliga utskottsmajoriteten ändå vilja behandla problemen kring skolstarten. I betänkandet upptas flera sidor med beskrivningar av situationen på lågstadiet och resonemang som leder fram till ett s.k. tillkännagivande till regeringen. Utskottet erinrar där om skolförordningens bestämmelser om att lärarbyten bör undvikas, om att arbetsenheten som organisationsform är obligatorisk och om att samverkan mellan förskola och lågstadium är viktig. Utskottets slutsats är att skolöverstyrelsen i sitt långtidsarbete bör prioritera frågor som avser undervisning på lågstadiet. Vi socialdemokrater instämmer i de här uttalandena, men vi är långt ifrån nöjda. Det som behövs är verkliga beslut, inte välmenande uttalanden. Det är därför socialdemokraterna till årets riksdag har lagt fram ett genomarbetat program för att åstadkomma en mjukare gång från förskola till skola och för att möjliggöra en lugnare arbetssituation för lärare och elever under barnens första skolår. Tyvärr måste vi konstatera att den borgerliga riksdagsmajoriteten avslagit våra yrkanden om personalförstärkning till lågstadiet och om fortbildningsinsatser i förskolan och lågstadiet. I det här betänkandet går den borgerliga utskottsmajoriteten vidare i denna avslagsrad och yrkar nu avslag på vårt förslag att utöka försöksverksamheten med vidareutbildning av förskollärare till lågstadielärare.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna menar att alla barn upp t.o.m. 12 års ålder skall ha rätt till en plats i samhällets barnomsorg. För att förverkliga det målet har vi lagt fram förslag om en kraftigt utbyggd barnomsorg i vad gäller platsantalet. Vi föreslår i en första etapp 50 000 nya platser. Men vi vill inte bara bygga ut barnomsorgen rent kvantitativt utan vill också göra barnomsorgen kvalitativt bättre. Den kvalitativa utbyggnaden skall bl.a. ske genom mindre barngrupper och ökad personaltäthet. Kravet på sex timmars arbetsdag för alla är också viktigt att genomföra för att man skall få en bra barnomsorg. Alla de åtgärder som föreslås förutsätter ökad personaltäthet och i vissa fall en bättre utbildad personal. Det är bekant att regeringen har saboterat och saboterar barnomsorgen på många olika sätt. Genom försämrade statsbidrag bromsar man utbyggnaden i kommunerna och försvårar kommunernas möjlighet att satsa på bl.a. en bra personaltäthet. I år liksom förra året har regeringen föreslagit i budgetpropositionen en nedskärning av både förskolläraroch fritidspedagogutbildningen. Motiveringen för att skära bort mer än 600 av de 4600 platserna inom förskollärarutbildningen är just kommunernas dåliga utbyggnadsplaner. Dessa dåliga utbyggnadsplaner har regeringen själv medverkat till genom sin ovilja att ekonomiskt stödja kommunernas utbyggnad av barnomsorgen. Regeringen hotar också med att ytterligare nedskärningar av den här utbildningen kan komma att ske. Beträffande fritidspedagogutbildningen föreslår regeringen en nedskärning med nästan 100 platser av de 3 334 som finns i dag. I förra årets budgetproposition — jag tycker det finns anledning att erinra om det — hette det att regeringen inte ville vidta några åtgärder för att stimulera utbyggnaden och inte heller medverka till en personalförtätning. Dessa båda riktlinjer har regeringen hållit fast vid, och detta har fått och får förödande konsekvenser för hela barnomsorgen. Regeringen har också föreslagit att all statlig detaljreglering inom barnomsorgen skall upphöra och att kommunerna skall få, som det heter, full frihet att själva bestämma om t.ex. personaltäthet. Detta kunde kanske fungera om det fanns resurser för en bra barnomsorg ute i kommunerna, men som det är nu kommer barnomsorgen att försämras, framför allt i de kommuner som har det svårast ekonomiskt sett. Vpk menar tvärtom att det är nödvändigt med fasta, bindande normer för personaltätheten och gruppstorleken. Vi menar att statsbidraget skall knytas till personalkostnaderna när det gäller barnomsorgen. Vårt stora utbyggnadsprogram, som är nödvändigt för barnens skull, och vårt krav på ökad personaltäthet medför förstås också ett krav på kraftigt förstärkt utbildning i vad gäller både förskollärare och fritidspedagoger. Vi föreslår att utbildningskapaciteten för nyintagning ökas med 1 250 platser för förskollärare och 450 platser för fritidspedagoger i förhållande till regeringens nedskärningsförslag. Detta innebär att anslag också måste ges under denna post i budgeten med 30 miljoner. Vi menar också att själva kvaliteten inom utbildningen måste förbättras. Alla som arbetar inom barnomsorgen bör ha en och samma utbildning i botten med möjlighet till specialisering till fritidspedagog under sista utbildningsåret. Vi menar också att det när det gäller detta yrke skall krävas en fyraårig högskoleutbildning med ett praktikår inbakat under utbildningstiden. Vårt gamla krav på behörighet är inte nödvändigt för mig att upprepa här. Detta krav på allmän behörighet har vpk också väckt. Vi menar också att den personal som i dag arbetar inom barnomsorgen utan att ha formell utbildning skall erbjudas en utbildning med lön under utbildningstiden. Detta är i korthet vad motionen 1125 handlar om, herr talman, och med detta yrkar jag bifall till den.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till några korta kommentarer till de bägge tidigare inläggen. Förslagen om att vidareutbildning av förskollärare till lågstadielärare skall ske även i Karlstad och Stockholm kommer ursprungligen från UHÄ och grundar sig naturligtvis på förslag från berörda enheter. Man har flera skäl för det, bl.a. arbetsmarknadsskäl. Det är inget tvivel om att det t.ex. i Värmland finns överskott på förskollärare, och att vidareutbildningen således skulle vara ett sätt att lösa det problemet. Trots detta har utskottsmajoriteten stannat för att inte tillstyrka de motioner som begär att försöksverksamheten skall utvidgas till Karlstad och Stockholm. Vi har två skäl för detta ställningstagande. För det första har försöksverksamheten i Kristianstad startat under innevarande budgetår, och några erfarenheter från den har man ännu inte hunnit få. Vi menar att det ändå är viktigt att få några erfarenheter av hur försöksverksamheten med vidareutbildning av förskollärare till lågstadielärare skall läggas upp, innan man går vidare på fler orter. För det andra handlar det om pengar. Socialdemokraterna har 1,5 milj.kr. att satsa på denna utbildning och försöksverksamhet. Utskottsmajoriteten har det inte. Jag är för min del övertygad om att vidareutbildning av förskollärare och lågstadielärare så småningom kommer som en del av lärarutbildningsprogrammet. Men majoriteten har velat avvakta något ytterligare för att få mer erfarenheter innan vi sätter i gång detta i en större skala. Inga Lantz pläderade för en rejäl ökning av antalet utbildningsplatser för förskollärare och fritidspedagoger. Regeringen och utskottet har i stället ställt sig bakom en nedskärning. Detta gör vi med hänsyn till kommunernas utbyggnadsplaner för barnomsorgen och den alltmer mättade arbetsmarknaden för förskollärare och fritidspedagoger. Vi är inte beredda att utbilda för arbetslöshet. Ett annat skäl är naturligtvis det statsfinansiella läget. När det gäller reglerna för barnomsorgen tillhör dessa ett annat sammanhang, och jag har inte för avsikt att debattera dem med Inga Lantz här i kväll. För dem som är verksamma som förskollärare och fritidspedagoger men saknar formell kompetens finns det möjligheter att söka till den reguljära utbildningen. Full lön under utbildningstiden, som vpk kräver, ställer väldiga krav på ekonomiska resurser. Att föra den typen av överbudspolitik och en sådan löslig ekonomisk politik som vpk gör kan utskottet inte gå med på. Det finns, herr talman, många andra intressanta delar i det här betänkandet.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
Herr talman! Vpk ställer helt andra krav på utbyggnaden av barnomsorgen. Med detta följer också ett krav på utbildad personal. Det är verkligen på tiden att man ser till att utbildningsbehovet och utbyggnadsplanerna svarar mot varandra. Nu är det så att det ena utskottet, socialutskottet, ger alibi för utbildningsutskottet och vice versa. Det är tvärstopp för utbyggnaden. Man hänvisar till arbetslösheten. Men det är faktiskt så att det på många håll fattas mycket personal inom barnomsorgen. Dessutom är personaltätheten generellt alldeles för låg. I andra sammanhang talas det om att man skall satsa på barnomsorgen, men det gör man ju inte här. Det ena utskottet skjuter över den här frågan till det andra, och sedan skäller de på varandra. Resultatet blir att man får varken utbyggnad eller utbildad personal inom barnomsorgen. Det är ju inte överbudspolitik att kräva att den personal som nu är verksam inom barnomsorgen men saknar formell kompetens under utbildningstiden skall ha möjlighet att försörja sig. Det tycker jag är ett högst rimligt krav, som man skall ställa.

Herr talman! Höstterminen 1981 hade Stockholmsregionen den högsta andelen obehöriga lärare i landet, nämligen 14 96 av lärarna på lågstadiet, 11,76 av lärarna på mellanstadiet och 19,1 26 av ämneslärarna på högstadiet och i gymnasieskolan. Denna situation skapar stor oro i Stockholmskommunerna. Många föräldrar ställer en mängd frågor till skolledningen, t.ex.: Varför har just vi i de här kommunerna så många obehöriga lärare? Orsakerna är många. Bl. a. kan det vara så, att många lärare är obenägna att flytta till området. Det kan också bero på att det ibland är svårt att skaffa bostäder. Man kan inte heller frigöra sig från tanken att det höga antalet invandrarelever i vissa kommuner kan ha sin betydelse. Mot den här bakgrunden har det i budgetpropositionen för de två senaste åren funnits särskilda anslag för utbildning av icke behöriga lärare till ämneslärare. Det finns anslag för s.k. riktad ämneslärarutbildning och även anslag för särskilda utbildningsåtgärder för andra obehöriga lärare än ämneslärare. Allt detta är utomordentliga åtgärder. Det finns dock ett stort fel med dem, och det är att de intagningsregler som har angivits för de icke behöriga lärarna att komma in på dessa något förkortade utbildningar är alldeles för hårda. Om mycket duktiga lärarvikarier, som har varit verksamma många år i skolan, saknar något enstaka betyg i sin gymnasiala utbildning, har de icke kommit in på denna utbildning. Mot den här bakgrunden har jag och några andra motionärer från Stockholms län väckt en motion, i vilken vi föreslår vissa konkreta åtgärder för budgetåret 1982/83 i syfte att kunna utöka kapaciteten och ge fler icke behöriga lärare en utbildning, så att de får den välförtjänta formella behörigheten. De åtgärder som vi föreslår går ut på att omfördela vissa resurser från den reguljära utbildningen till just utbildning av icke behöriga lärare. Det förslag som vi lägger fram i motionen avser endast de lärare som nu är verksamma i skolorna och som sedan många år tillbaka har varit verksamma. Vårt förslag omfattar inga andra grupper, och det är viktigt att framhålla. Även i det utredningsarbete som har pågått inom HLS i Stockholm och inom Stockholms högskoleregion har vi mycket starkt betonat att de åtgärderna endast avser de lärare som redan nu är verksamma i skolorna. Mot denna bakgrund är det mycket märkligt att utbildningsutskottet i betänkandet kommenterar just den här motionen och yrkandet i densamma.

Jag upprepar: Yrkandet i motionen avser endast de lärare som nu och sedan många år tillbaka är verksamma i skolorna och som under många år har gjort, och gör, en utomordentligt värdefull insats i våra skolor. De lärarna är väl värda en kompletterande utbildning. Men utskottet avfärdar detta med att säga att vi vill skapa en genväg för lärarnas utbildning även när det gäller nya lärare som skall in på lärarbanan. Det har vi emellertid aldrig avsett. Med anledning av vad statsrådet anförde i den budgetproposition som framlades i januari arbetar departementet med att utge föreskrifter just för antagning av obehöriga lärare till de olika utbildningarna. I detta läge avstyrker utbildningsutskottet ett förslag om ytterligare insatser, och dessutom på felaktiga grunder! När styrelsen inom Stockholms högskoleregion helt nyligen antog ett budgetförslag för budgetåret 1983/84, rådde det politisk enighet om att fortsätta dessa insatser. Tyvärr har utbildningsutskottet inte anslutit sig till samma linje. Jag måste beklaga att utbildningsutskottet inte är berett att tillstyrka ett förslag som syftar till konstruktiva åtgärder för alla kommuner i Stockholmsregionen.

Herr talman! På s. 437 och 438 under avsnittet Utbildning för undervisningsyrken behandlas frågan om systemet med långtidsförordnade handledare i lärarutbildningen. UHÄ har nämligen föreslagit att detta system skall avvecklas fr.o.m. den 1 juli i år. Förslaget biträddes av utbildningsministern och utskottet, och det innebär i sin tur en besparing. Nu är det så, herr talman, att själva anslagsfrågan behandlades av riksdagen för några veckor sedan, nämligen i samband med att anslagen till driften av grundskolor m.m. behandlades. Ingen motion har väckts. De berörda lärargrupperna har uppmärksammat det här alldeles för sent. Över huvud taget är det alldeles för sent att ta upp den saken. Jag vill begränsa mig till att göra följande markering. Det kan verkligen diskuteras huruvida man skulle ha behållit det gamla systemet eller pröva ett nytt i lärarutbildningen. Jag tänker här särskilt på kvaliteten i lärarutbildningen. Men eftersom det avgörande beslutet redan har fattats — även om frågan således berörs i anslutning till det ärende som vi nu behandlar — vill jag bara uttala att det nya systemet med lärarhandledning av enbart korttidsförordnade handledare som träder i kraft den 1 juli bör följas med största uppmärksamhet. Blir nackdelarna för stora, får jag eller andra ledamöter återkomma på vanligt sätt.

Herr talman! På grund av den sena timmen skall jag fatta mig mycket kort. Jag vill bara kommentera reservationen 1 av Stig Alemyr m.fl. Den reservationen är mycket viktig från värmländsk synpunkt, och den tillgodoser helt yrkandet i den motion som har väckts av bl.a. moderaten Gullan Lindblad. Herr talman! Från värmländsk synpunkt och inte minst från Karlstads synpunkt är det självfallet mycket intressant att följa den förestående voteringen. Jag förutsätter, med hänsyn till de uttalanden som Gullan Lindblad har gjort i lokalpressen, att hon nu fullföljer sin motion och röstar på den socialdemokratiska reservationen 1. Den är mycket viktig, och jag yrkar än en gång bifall till denna.

Herr talman! Paul Jansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att möta arbetslösheten i Skaraborgs län, i vad mån regeringen är beredd att tillmötesgå de krav som en enhällig länsstyrelse i Skaraborgs län har riktat till regeringen i Länsrapport 1982 samt om man från regeringens sida är beredd att stimulera byggandet för att förbättra sysselsättningen bl.a. i Skaraborgs län. Den djupa internationella lågkonjunkturen har skapat sysselsättningsproblem i hela västvärlden. Den svenska ekonomin är starkt beroende av utvecklingen i andra länder. Den internationella lågkonjunkturen har därför vållat stora problem också på den svenska arbetsmarknaden. Enligt de flesta bedömare kommer konjunkturen emellertid att förbättras mot slutet av året. Genom devalveringen och andra inslag i regeringens ekonomiska politik har svenskt näringslivs konkurrenskraft återställts till vad den var före första oljekrisen. Därmed ökar förutsättningarna för att en allmän konjunkturuppgång får genomslag på den svenska arbetsmarknaden. I avvaktan på att efterfrågan på arbetskraft ökar har regeringen vid flera tillfällen under innevarande budgetår, liksom inför kommande budgetår, beslutat om omfattande tillskott till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Resultatet av denna medvetna prioritering av kampen mot arbetslösheten är 157 att Sverige har en långt lägre arbetslöshet än andra jämförbara länder. I första hand tack vare de arbetsmarknadspolitiska insatserna och en säsongmässig förbättring kan vi nu se en minskning av arbetslösheten. Paul Jansson nämner i sin interpellation att 5 300 personer är öppet arbetslösa i Skaraborgs län. Den siffran har nu minskat med 800, eller med 15 96. Det är fortfarande en alltför hög arbetslöshet. Det är mot den bakgrunden som regeringen beslutat att anslå ytterligare 2 255 milj.kr. till ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. Det betyder att ökade resurser också kommer att ställas till förfogande i Skaraborgs län för att man skall kunna intensifiera kampen mot arbetslösheten. Paul Jansson frågar vidare i sin interpellation om regeringen är beredd att stimulera byggandet för att förbättra sysselsättningsläget i bl.a. Skaraborgs län. Svaret är ja. En stor del av de extra resurserna till arbetsmarknadspolitiska insatser är avsedda att stimulera verksamheten inom byggsektorn. 255 milj.kr. har avsatts för bidrag till ombyggnad av bostäder, lån till vissa reparationer och utvidgat stöd till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vidare har 30 milj.kr. avsatts för byggande och upprustning av samlingslokaler. Regeringen har tidigare föreslagit att belåningen av småhus förbättras. 600 milj.kr. används för tidigareläggning av statliga investeringar. Och en icke obetydlig del av anslaget för beredskapsarbeten kommer att användas för byggoch anläggningsinvesteringar. Medlen för tidigarelagda statliga investeringar har fördelats på län som kan bedömas få en mycket svag efterfrågan på arbetskraft inom byggsektorn. Skaraborgs län tillhör den gruppen. Medel har därför avsatts bl.a. för investeringar i järnvägsnätet och inom vägväsendet. Vad slutligen avser frågan om återinförande av statsbidrag för byggande av gödselvårdsanläggningar vill jag efter samråd med jordbruksministern meddela att det f. n. inte är aktuellt att återinföra bidraget i Skaraborgs län. Stöd kan f. n. lämnas i form av statlig lånegaranti, om investeringen i en sådan anläggning är att betrakta som en rationaliseringsåtgärd.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Det kanske kan tyckas att jag återkommer ganska ofta till frågan om sysselsättningen i Skaraborgs län, men det har sin naturliga förklaring i det förhållandet att problemen i vårt län numera är så stora på det här området. Även om det finns vissa positiva drag — det skall jag erkänna — i arbetsmarknadsministerns svar, kan jag dess värre inte betrakta det som helt tillfredsställande. Ingemar Eliasson hänvisar som vanligt till den: djupa internationella lågkonjunkturen och de problem som den har skapat i hela västvärlden. Här finns naturligtvis samband — jag skall inte förneka detta på något sätt. Men arbetsmarknadsministern glömmer bort att de borgerliga regeringarnas politik här hemma starkt har bidragit till att försvåra problemen även på den svenska arbetsmarknaden. Hög inflation och ett högt ränteläge tillsammans med enorma underskott i statens budget är naturligtvis inslag som hindrar en sund utveckling även på arbetsmarknaden. Statens skulder är nu över 320 miljarder, varav 60 miljarder lånats utomlands. Utlandsupplåningen pågår nu i en takt av ca 2 miljarder i månaden. Det här är pengar, Ingemar Eliasson, som lånats till konsumtion och icke till investeringar och byggande för framtiden. Industriinvesteringarna har under de senaste åren rasat med över 30 96. Det kan ju inte leda till några nya jobb och en bättre produktion i vårt land. Därför vore det väldigt klädsamt om Ingemar Eliasson ville erkänna att regeringen har ett ansvar för den utvecklingen och inte skylla den på andra företeelser i omvärlden. Sedan kommer arbetsmarknadsministern tillbaka till det vanliga resonemanget, som går ut på att Sverige har en låg arbetslöshet i jämförelse med andra länder. Ja, gå hem till de 1 500 ungdomarna i Skaraborgs län och säg att jämfört med Tyskland, Danmark, England osv. har vi det bra här med sysselsättningen! Det är ju de 1 500 arbetslösa ungdomarna i Skaraborgs län inte hjälpta med. Eller gå ut på Sergels torg och säg till de arbetslösa ungdomarna att det är värre på andra håll — vi har det bättre i Sverige! Inte blir de tröstade. Det är ju här och nu som problemen finns. Då finns det anledning att med kraft ta tag i dessa problem. Sedan säger arbetsmarknadsministern att konjunkturen enligt de flesta bedömare kommer att förbättras mot slutet av året. Man får sätta frågetecken när det gäller det påståendet, därför att regeringens egna långtidsutredare har en annan uppfattning bl.a. på den punkten. Industriförbundet gick nyligen ut och förklarade att man för sin del räknade med att ytterligare 20 000 jobb kommer att försvinna inom industrin den närmaste tiden. Det vore intressant att få en kommentar från arbetsmarknadsministern på den här punkten. För att sedan återgå till de frågor som jag ställt när det gäller sysselsättningen i Skaraborgs län noterar jag med tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern tydligen — om jag får uttrycka mig så — läst på litet bättre än tidigare då det gäller problemen i länet. När jag väckte interpellationen den 21 april beräknade länsarbetsnämnden att 5 300 personer var öppet arbetslösa. Som arbetsmarknadsministern mycket riktigt påpekade i svaret har den siffran minskat, och f.n. går 4 598 personer öppet arbetslösa i Skaraborgs län. Ingemar Eliasson medger att detta fortfarande är en för hög arbetslöshet. Vi skall dessutom komma ihåg att den tillfälliga förbättring som inträffat de senaste månaderna är av säsongmässig karaktär. Om någon månad slutar skolorna, och då kommer en ny kull ungdomar ut från sin utbildning och vill ha ett jobb. I augusti muckar många ungdomar från sin första värnpliktstjänstgöring efter att ha tjänat nationen det senaste året under knappa ekonomiska omständigheter. De vill ha ett jobb, de vill tjäna pengar och börja bygga upp sin ekonomi. Samhället skulle dåligt tacka dessa ungdomar för deras uppoffringar om de skulle hänvisas till arbetslöshetskön. Samtidigt sker en säsongmässig nedtrappning av beredskapsarbeten och arbetsmark nadsutbildning, vilket kommer att medföra en ökad öppen arbetslöshet i Skaraborgs län. Då hänvisar arbetsmarknadsministern till att regeringen satsar ytterligare 2,2 miljarder på ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta skulle innebära att även Skaraborgs län skulle få mera pengar till kampen mot arbetslöshet, och det är i och för sig tacknämligt. Men jag vill erinra Ingemar Eliasson om att det regeringen nu satsar bara är hälften av vad AMS anser sig behöva för att förhindra en ytterligare ökning av arbetslösheten i landet. Detta måste också betyda att länsarbetsnämnden i Skaraborgs län inte heller kan räkna med att få mer än hälften av vad man anser sig behöva för att förhindra en ökad arbetslöshet, särskilt under andra halvåret 1982. Trots de tillfälliga förbättringar som har registrerats vid de senaste mätningarna är det fortfarande 8 000 personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden i Skaraborgs län, om man räknar samman de öppet arbetslösa och dem som har beredskapsarbeten eller går i AMS utbildning. Som jag tidigare framhållit i min interpellation kan man dessutom räkna med en betydande dold arbetslöshet, särskilt bland kvinnor, som i den nuvarande kärva situationen inte ens finner det meningsfullt att söka ett arbete, som det nu ser ut. Vissa kommuner har speciella problem, bl.a. min hemkommun Töreboda, som har hög kvinnoarbetslöshet och därvid en dold arbetslöshet. När det gäller min fråga huruvida regeringen är beredd att stimulera byggandet för att förbättra sysselsättningen i länet svarar arbetsmarknadsministern obetingat ja, och det är bra. Det är på tiden att regeringen äntligen får upp ögonen för byggandets betydelse för sysselsättningen. Man räknar faktiskt med att varje byggnadsarbetare som finns i produktion ger jobb åt fyra fem andra anställda inom olika sektorer i näringslivet och industrin. Vi har från socialdemokratiskt håll under de senaste åren vid upprepade tillfällen krävt en ökad satsning på investeringar och byggande för framtiden. Detta har emellertid regeringen avvisat i sin allmänna spariver, och det är utomordentligt olyckligt. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern om han inte nu ångrar sin och regeringens tidigare negativa inställning härvidlag. Är det inte så att man från mittenpartiernas sida har betalat ett alltför högt pris på denna punkt för enigheten med moderaterna? Det som nu görs från regeringens sida beträffande byggandet är bra, men jag menar att det har kommit för sent och är för litet. Det borde kunna satsas mer på detta område. Låt mig belysa detta med ett enda exempel. Enligt regeringsförslaget får vi äntligen medel till Skaraborgs län för att bygga en bro över Göta kanal vid Brosundet i Karlsborgs kommun. Detta har vi socialdemokrater föreslagit här i riksdagen de senaste tre åren, men det förslaget har röstats ned. För bara några månader sedan röstades detta förslag ned i riksdagen med en rösts övervikt av den borgerliga majoriteten. Man frågar sig, Ingemar Eliasson: Varför denna tjurighet, när regeringen nu ändå har kommit fram till att detta är en vettig satsning och nu medger detta bygge? Det borde ha kunnat ske långt tidigare. Som bilaga till min interpellation har jag lagt den kravlista som en enhällig länsstyrelse i Skaraborgs län framlagt för regeringen i samband med avlämnandet av Länsrapport 1982. Arbetsmarknadsministern har tyvärr berört denna bara på en enda punkt, och det är när han säger att han efter samråd med jordbruksministern inte anser det vara aktuellt att återinföra statsbidraget för byggandet av gödselvårdsanläggningar i Skaraborgs län. Herr talman! Om jag får uttrycka mig så, är detta en liten ”skitdetalj” i det stora sammanhanget. Men jag förmodar att arbetsmarknadsministern anser att han med den övriga texten i interpellationssvaret har gett besked till länsstyrelsen i detta avseende. Jag skulle emellertid vilja ha ytterligare ett förtydligande på den punkten, eftersom jag har svårt att se hur regeringen, med det man nu har föreslagit, skall ha någon chans att förhindra en ökad arbetslöshet såväl i Skaraborgs län som i landet i dess helhet. Nu är det dessutom så — och jag tror säkert att Ingemar Eliasson känner till det — att det är oerhört dyrt med arbetslöshet. Den är minsann inte gratis. Gjorda beräkningar visar att statens kostnader för arbetslösheten nu rör sig om närmare 1 miljard kronor i månaden. Det handlar alltså om 10 miljarder kronor på ett år. Bara i Skaraborgs län är de statliga kostnaderna för arbetslösheten ca 35 miljoner i månaden. Nu har ju regeringen dessutom aviserat ett nytt s.k. sparpaket. Dess innehåll är visserligen ännu hemligt — det skall vi tydligen inte få ta del av förrän efter valet — men det har sagts att det rör sig om en ytterligare besparing på i storleksordningen 10-12 miljarder i nästa budget. Får jag då fråga arbetsmarknadsministern: Hur skall ni klara att göra den stora besparingen, när ni redan nu har så stora kostnader, bl.a. för arbetslösheten i landet?

Herr talman! Aviseringarna om att det är nödvändigt med ytterligare besparingar i statens affärer har sin bakgrund i att intäkterna ingalunda är tillräckliga för att täcka kostnaderna. Då har man att välja mellan att försöka ökaiintäkterna eller att skära i kostnaderna. Jag antar att vi i år liksom många tidigare år får pröva bägge vägarna. Men, Paul Jansson, det går inte att vifta undan bakgrunden till de underskott som Paul Jansson så uttrycksfullt beskriver. Vi är svårt skuldsatta och måste nu börja anpassa vårt sätt att leva till de resurser vi förfogar över. Vi har alltför länge undvikit att göra det. De stora summor som vi har dragit på oss i upplåning i första hand här hemma av våra medborgare men också utomlands har sin förklaring i att vi har prioriterat den sociala välfärden och kampen mot arbetslösheten högt. Om vi långt tidigare och mycket hårdare hade skurit i utgifterna, hade underskotten varit mindre. Å andra sidan skulle ju Paul Jansson då ha haft mycket mer att säga nej till, eftersom det är den socialdemokratiska inställningen till alla besparingar. Men om man säger nej till alla besparingar i statens affärer, då kan man naturligtvis inte få ett mindre underskott om man inte i stället höjer skatten. Som vi har förstått är det socialdemokraternas alternativ. Låt mig i det sammanhanget ge ett litet räkneexempel. Om socialdemokraterna med höjda skatter skulle ha täckt in de besparingar som regeringarna har gjort och som för de senaste budgetåren belöper sig till dryga 18 miljarder kronor, motsvarar det en skattehöjning på 10 96 av momsen. Det socialdemokratiska alternativet skulle alltså ha inneburit en 10-procentig momshöjning, vilket leder till lägre efterfrågan i ekonomin, till sjunkande produktion i företagen, till att fler företag slås ut och till att arbetslösheten ökar. Man kaniinte trolla med knäna -—i vilket fall som helst är det den som påstår att man kan detta som har bevisbördan — och i det här läget måste man endera skära i utgifterna eller öka inkomsterna. Eftersom Paul Jansson säger nej till alla besparingar, drar jag slutsatsen att det är skattehöjningar av den storleksordning jag nämnde som väntar svenska folket, om socialdemokraterna får bestämma. En annan punkt som jag vill beröra och som Paul Jansson också frågar om är konjunkturutsikterna. Naturligtvis är det i vanlig ordning så, att den ena prognosen står emot den andra. Men genomgående gäller för de olika prognoserna att de pekar på att en konjunkturförbättring är på väg och att denna kommer att slå igenom möjligen i slutet av detta år, men i vart fall under 1983. En källa som man här kan hänvisa till är konjunkturinstitutet, som har redovisat att orderingången har ökat för första kvartalet i år både på hemmamarknaden och på exportmarknaden. Ett stort antal branscher säger sig ha konstaterat ökad orderingång, och ett ännu större antal branscher säger sig förvänta en ökad orderingång under andra kvartalet i år, alltså det kvartal som vi är inne i. Att en förbättring är på väg kan vi också se i handelsbalansstatistiken. Vi har konstaterat ett icke obetydligt sving i handelsbalansen från minussiffror i januari till plussiffror i februari. Under loppet av år 1981 förbättrades ju handelsbalansen påtagligt, och den blir ännu bättre under 1982. I vart fall kommer den genomsnittligt upp på plussiffror. Därmed förbättras våra affärer med utlandet, vilket är bra också för våra möjligheter att bedriva en självständig ekonomisk politik. Länsstyrelsen i Skaraborgs län har i samband med länsprogrammet ställt samman ett antal krav på regeringen. Det var de kraven som jag kommenterade i mitt svar utan att direkt referera till den bilaga som Paul Jansson fogat till interpellationen. Låt mig reparera det nu. I denna kravlista finns fyra punkter. Den första punkten handlar om generella åtgärder från statsmakterna för att stimulera bostadsbyggandet. Jag har i mitt svar redovisat att vi har gjort det när det gäller både flerfamiljshus och småhus genom förändrade lånevillkor. Den andra punkten handlar om riktade åtgärder för att underlätta ombyggnader och reparationer. Vi har också gått detta krav till mötes genom ett särskilt bidrag, som stimulerar till ombyggnad och reparationer av bostadsfastigheter, och vidare genom ett särskilt bidrag för att reparera samlingslokaler. Den tredje punkten handlar om att tidigarelägga angelägna vägprojekt i länet. Det har vi gjort vid flera tillfällen, nu senast i byggpaketet i april. Den fjärde punkten handlar om den gödselvårdsanläggning som jag också kommenterade i mitt svar. Jag har därmed, herr talman, kommenterat de punkter som låg till grund för Paul Janssons interpellation. Får jag till slut säga någonting om de andra frågorna som Paul Jansson tar upp. Jag inser till fullo den oro som många ungdomar och andra känner, som nu skall bege sig ut på arbetsmarknaden. Då kan det ändå vara skönt att veta attt.ex. antalet varsel sjunker i Skaraborgs län. Det är nu färre företag som varslar om inskränkningar och avskedanden än det var förra året vid det här laget. Man kan också se att fler företag i länet har startat ersättningsrekrytering av arbetskraft. Genom de beslut som regeringen nu har tagit tillkommer ett antal projekt på byggsidan, på den statliga investeringssidan, som kan ge jobb i länet. Vi har vidare, som jag redan har berört, infört bidrag för att stimulera ombyggnadsverksamhet, vilket också det kan ge nya jobb. Vi har anslagit stora summor pengar för mer beredskapsarbeten. Vi har meddelat att det blir en förlängning i tiden för ungdomsplatserna. Vi har ställt större resurser till förfogande för arbetsmarknadsutbildning. Det enda jag kan säga Paul Jansson och andra som frågar är att vi, på det sätt som vi hittills har gjort, kan säga och garantera att vi kommer att prioritera kampen mot arbetslösheten också i fortsättningen. Ett mått på det kan vara att anslaget till beredskapsarbeten i år var 84 milj.kr. jämfört med förra årets drygt 50 milj.kr. Paul Jansson frågar mig om jag inte mot bakgrund av läget på arbetsmarknaden ångrar den inställning som vi har haft i kampen mot arbetslösheten. Får jag till det säga att en arbetsmarknadsminister aldrig får vara nöjd med vad som har åstadkommits. Men allting är relativt. Om jag inte är helt till freds — hur skulle då en arbetsmarknadsminister i en socialdemokratisk regering känna sig, som aldrig någonsin satsade så hårt i kampen mot arbetslösheten som vi har gjort?

Herr talman! Jag vill först tacka Ingemar Eliasson för den genomgång han gjorde och för hans förtydliganden beträffande sysselsättningen i länet. Jag hävdar emellertid fortfarande att detta inte kommer att räcka till; det har länsarbetsnämnden ganska klart sagt ifrån. Vi får väl se vad som kommer att hända framöver, t.ex. om man mitt under sommaren tvingas vidta åtgärder och använda den fullmakt regeringen har för sådana här lägen. Men det ser faktiskt så oroande ut att jag inte tror att de åtgärder regeringen föreslagit kommer att räcka. Sedan var det fråga om att trolla med knäna. Jag är ingen illusionist, och jag tror inte heller att Ingemar Eliasson är det. Ingemar Eliasson antydde att bevisbördan skulle ligga på mig, eftersom jag har en annan uppfattning om hur samhällets resurser skall användas. Vi har sagt att det inte går att svälta oss ur krisen. Det är ju faktiskt på det sättet — och det kanske Ingemar Eliasson kan hålla med om — att för varje sparpaket som regeringen hittills lagt fram och genomfört, så har budgetunderskottet ökat med ett antal miljarder. Det är det faktiska förhållandet. Då menar jag att det måste vara något fel på den politiken. Det går inte att på detta sätt svälta sig ur krisen. Skall man dra ned hårdare på den offentliga sektorn och strama åt här eller där — vad nästa sparpaket kommer att innehålla vet vi som sagt inte — får detta till följd att man ytterligare ökar arbetslösheten, och då får staten betala ut mer i bl.a. arbetslöshetsersättningar. Ingemar Eliasson säger att ingen arbetsmarknadsminister har anslagit så mycket pengar för arbetslöshetens bekämpande som han har gjort. Det är ju bra att han jobbar hårt med detta. Men jag tror att Ingemar Eliasson är sin egen fånge i det här avseendet. På grund av den felaktiga ekonomiska politik som jag hävdar att ni för, tvingar ni er själva till att vidta åtgärder på arbetsmarknadspolitikens område som blir dyra. Jag hänvisar än en gång till denna miljard i månaden och 35 miljoner i månaden bara i Skaraborgs län. Det måste vara något grundläggande fel på en politik som får detta resultat. Det resultatet har vi sett på andra håll i världen, t.ex. i England och USA, där man försökt svälta sig ur krisen. Då ökar arbetslösheten. För att inte människor skall svälta ihjäl kostar det pengar att ge dem den försörjning som de måste ha. Jag råkar sitta med i riksgäldsfullmäktige och har att delta i den här utlandsupplåningen, som man nu använder för konsumtion, täckande av budgetunderskott osv. Tänk om vi i stället fick använda de pengarna till satsningar på investeringar. Det finns ju fortfarande stora brister i samhället och byggen som man skulle kunna börja med. Dessa byggen får man i denna konjunktur billigt; det är billigt att bygga nu, Ingemar Eliasson! Passa på och bygg så mycket som möjligt och använd dessa pengar på det sättet! Då skapar det också arbeten. Jag har ytterligare en rekommendation jag kan ge. Vi hade häromdagen generaldirektören för byggnadsstyrelsen, Hans Löwbeer, på hearing i finansoch arbetsmarknadsutskotten. Han lade fram en lång lista på färdigprojekterade byggen, som man med kort varsel skulle kunna sätta i gång. Det gällde bl.a. i Skaraborgs län en kanslibyggnad för bl.a. länsstyrelsen på ca 25 milj.kr. Detta är byggen som skall sättas i gång — förr eller senare. Det är nyttiga ting som skall komma till. Vi förstår inte varför man inte kan satsa på dessa byggen nu, när vi t.ex. i vårt län har 500 byggnadsarbetare arbetslösa, trots att vi har en del byggen på gång — det medges. Men fortfarande har vi den situationen att mellan 400 och 500 byggnadsarbetare går utan jobb. Man skulle tjäna på att sätta i gång dessa byggen dels i form av minskad arbetslöshet, dels i form av ökade inkomster till stat och kommun. Ingemar Eliasson anklagar mig för att vilja vara en hämningslös skattehöjare. Men vad vi och vår partiordförande bl.a. har sagt är att om det är nödvändigt, är vi beredda att ta en särskild skattehöjning för att klara ungdomsarbetslösheten — en värnskatt mot arbetslösheten, så att säga. Det är många som har mycket stor förståelse för detta. Jag såg bl.a. häromdagen på sista sidan i Aftonbladet, Vi 5, att alla som tillfrågades där sade: Vi har jobb, och vi är beredda till denna solidaritet mot dem som inget jobb har, särskilt ungdomen. Människorna känner att det är oerhört viktigt att ungdomarna så snart som möjligt får jobb, för inget är så farligt socialt sett som när ungdomarna går direkt från skolan och in i arbetslöshetskön. Det blir en utslagning som sätter in snabbt. Och det kan gå så illa att de aldrig någonsin får ett fast jobb på arbetsmarknaden, inte ens i ett bättre konjunkturläge. Då har vi sagt att vi är beredda — och kanske också Ingemar Eliasson är det — att ställa upp på en värnskatt mot ungdomsarbetslösheten.
Herr talman! Det här blir en allmän ekonomisk debatt som nog skulle kunna pågå hur länge som helst. Men låt mig ändå kommentera några saker som Paul Jansson har sagt som jag inte tycker kan stå oemotsagda. Underskotten stiger för varje gång som regeringen lägger fram besparingsprogram, säger Paul Jansson. Ja, låt vara att underskottet dess värre har stigit. Men det innebär inte att underskotten skulle ha varit mindre om vi hade underlåtit att spara — det faller ändå på sin egen orimlighet. Det visar snarare att vi har tagit till för litet. Det andra alternativet, som socialdemokraterna står för, är att i stället försöka täppa till de här knappa 80 miljarderna med skattehöjningar. Det faller också på sin egen orimlighet, eftersom det är mer än vad hela den statliga verksamheten kostar. Det innebär att vi måste gå in också på transfereringssidan för att över huvud taget få grepp om utgiftsexpansionen. Möjligen skulle inkomsterna öka om skatterna höjs ytterligare. Alldeles säkert är det inte — men låt oss säga att det blir så. Då skulle de pengarna behövas för att klara av de nya bekymmer som skattehöjningen skulle åstadkomma. Då sjunker produktionen genom att folk får mindre att röra sig med och företagen får avskeda fler människor, som då skall ha beredskapsarbeten eller arbetslöshetsersättning. Och då kommer de nya inkomsterna att gå åt till detta. Man befinner sig alltså i ett ekorrhjul som dess värre går baklänges. Det ligger ändå något tilltalande i det sista som Paul Jansson var inne på, att införa en värnskatt för att klara kampen mot ungdomsarbetslösheten. Men vad är det för fel med de skatter som vi redan betalar, Paul Jansson? Varför kan vi inte använda de pengarna just i kampen mot arbetslösheten och säga oss att det är annat som vi får avstå ifrån? Det är precis det resonemang som regeringen har fört. Men socialdemokraterna säger nej till alla sådana besparingar. Jag vet också, Paul Jansson, att det finns nära nog hur många projekt som helst som skulle kunna dras i gång. Men man kan inte gå hur långt som helst i resonemanget: Eftersom detta i alla fall skall göras, så kan jag göra det i år — jag skall i alla fall byta bil om två år, så det kan jag väl lika gärna göra i år. Om pengarna inte räcker för allting, måste man ändå ta det hela i den takt som pengarna strömmar in. Och då har vi sagt: Vi kan göra en del av detta, och vi har nu använt drygt 2 miljarder på det temat. Men det innebär att vi antingen måste spara hårdare på annat håll eller också måste acceptera en större upplåning. Och den upplåningen ser ju också Paul Jansson som en fara.

Denna kombination av att både spara och att arbeta sig ur krisen menar jag är den enda möjligheten.

Herr talman! Det svar som statsrådet har lämnat på Paul Janssons interpellation tycker jag visar att den nuvarande regeringen inte avser att trygga den fulla sysselsättningen, särskilt inte i Skaraborgs län. Vi kan konstatera att arbetslösheten i Skaraborgs län ligger på 3,3 Jo. I landet i övrigt är den något mindre. Att vi har län som Västmanlands, Västernorrlands och Jämtlands län att jämföra oss med när det gäller länens totala arbetslöshet är inte hedrande vare sig för de länen eller för Skaraborgs län. Att vi sedan inom vissa kommuner i Skaraborgs län har en högre arbetslöshet än inom de stödområdesfördelningar som nu har räknats upp är heller inte något hedrande vare sig för Skaraborgs län eller för regeringen, som har att lägga fram förslag. I Gullspångs kommun är 5,9 20 arbetslösa och i Töreboda 4,8 90. Arbetsmarknadsministern vet själv vilka siffror som gäller för stödområdena, och hur arbetslöshetsfördelningen ser ut i dem. Situationen är väldigt allvarlig när både ungdomar och äldre får gå utan arbete. Ungdomarna utgör 32 Yo av de arbetslösa, i en tid när gymnasieplatserna i Skaraborgs län inte är fullt utbyggda så att man kan erbjuda alla ungdomar en gymnasieplats. Det ser vi mycket allvarligt på. Kvinnornas situation är mer oroande i Skaraborgs län än på något annat ställe, vill jag påstå. I en del kommuner är 75 20 av de arbetslösa kvinnor. Många av dem har inte ens gått ut och sökt ett arbete. De vet att personalen på arbetsförmedlingarna har en hopplös situation genom minskningen av resurser, och de känner sig så passiviserade att de inte orkar gå ut och söka arbete. Passiviserade blev de också när arbetsmarknadsministern gjorde ett uttalande om att man skulle ordna mer deltidsarbete. Det var en skymf mot dem som söker ett heltidsarbete. I dagens läge behöver man verkligen ett heltidsarbete om man skall kunna försörja sig, och människorna vill försörja sig. De vill inte använda sig av olika samhällsstöd. Det är arbete som krävs. De som är kassamedlemmar är också mycket oroade. Kassamedlemmarnas andel av de arbetslösa har ökat. Tendensen till utförsäkring har också ökat mycket markant. Även där är kvinnornas andel den största, vilket den inte var tidigare. Detta händer i ett läge där regeringen lägger fram förslag om försämringar, som vi uppfattar det, av arbetslöshetsersättningarna. Man tillmötesgår inte kassornas krav på full ersättning på 280 kr., utan man föreslår bara 230 kr. Visserligen vet jag att det är en debatt som kommer i nästa vecka, men jag kan inte undgå att beröra den här situationen redan i dag, för människor blir mycket hårt drabbade av att under en längre arbetslöshetsperiod behöva gå med ett dåligt understöd. Kostnaderna för hyror, mat och allt annat stiger, och man oroas för framtiden. Hela familjers framtid står på spel, inte bara i Skaraborgs län, utan totalt sett i hela Sverige. Hela familjer drabbas på orter där man inte kan få arbete. Gemenskapen människor emellan slås sönder på grund av att man inte känner att man betyder något i samhället. Mot denna politik har den borgerliga regeringen ingenting att rekommendera, utan man försöker hela tiden bara prata runt och föra en låtgå-politik. Det vore också intressant att få ett besked om de 600 milj.kr. som man nu avser att stödja statliga byggnader med. Skaraborgs län har begärt 106 milj.kr. Hur mycket av de 600 miljonerna tänker man tilldela Skaraborgs län? Det vore ganska bra att få ett svar på den frågan.
Herr talman! Vi kanske inte skall fortsätta den ekonomiska debatten, men den hänger ju ändå samman med resurserna till arbetslöshetsbekämpning och annat. Ingemar Eliasson hävdar att jag skulle påstå att man borde höja skatterna så kraftigt att man på en gång kunde ”sopa in” hela budgetunderskottet på 80 miljarder. Det har jag aldrig föreslagit, och några sådana tankar har jag aldrig haft. Också jag tror att man måste både arbeta och spara sig ur krisen. Man får naturligtvis också se på budgetens inkomstsida. Detta är ju mittenpartierna och vi socialdemokrater — i varje fall än så länge — överens om när det gäller det skatteomläggningsprogram som snart skall behandlas i kammaren. Vi får väl se hur länge överenskommelsen håller — jag vet ju att mitten är utsatt för hård press från moderaternas sida — men jag utgår från att uppgörelsen kommer att hålla. Enligt den skall ju skatteomläggningen helfinansieras. Vi har sagt nej, Ingemar Eliasson, till de mest utmanande sociala nedrustningssträvanden som regeringen håller på med f. n. Vi säger nej till införande av karensdagar i sjukförsäkringen. Vi har lovat väljarna att återställa förhållandena på den punkten om ni skulle lyckas klara det förslaget genom riksdagen. Vi säger nej till försämringar av arbetslöshetsförsäkringen, särskilt i tider som dessa, då den betyder så mycket för människornas inkomster. Vi säger nej till pensionernas försämring och vill återställa basbeloppets värde i detta avseende. Vi vill också se till att staten fullföljer sina förpliktelser då det gäller barnomsorg. Det är de fyra punkter där vi har sagt ifrån, och där är klart uttalat vad socialdemokraterna vill vid ett maktskifte i höst. Vi harinte några överbud, och vi är inte nejsägare i andra sammanhang, på något sätt som skulle försvaga budgeten utöver vad regeringen gör. I den motion som kommer att behandlas i samband med kompletteringspropositionen kommer det att visa sig att vi har ett budgetunderskott som är lägre än regeringens. Men vi tar då också ansvar för att skaffa litet mera inkomster till staten. Vi kan inte höja skatterna och klara hela budgetunderskottet på en gång — det är en orimlighet — men vi inser att vi måste använda båda vägarna, såväl budgetens inkomstsom dess utgiftssida, för att komma till rätta med det. Så nämnde Birgitta Johansson deltidsarbete. Ingemar Eliasson är ju själv deltidsarbetare. Han sitter på två tjänster — han är arbetsmarknadsminister och energiminister — och det kanske kan vara detta som gör honom intresserad av att gå ut med sådana här utspel. Jag tycker att läget på arbetsmarknaden nu är så pass allvarligt att arbetsmarknadsministerjobbet kräver sin man. Det vore väl bra om man kunde se till att Ingemar Eliasson fick syssla på heltid med arbetsmarknadsfrågorna och om man fick en energiminister som tog hand om den biten. Hur duktig och ambitiös Ingemar Eliasson än är, tror jag inte att han klarar av att avveckla såväl kärnkraften som arbetslösheten här i landet.
Herr talman! Jag tycker att debatten har gett ett värdefullt besked, nämligen att Paul Jansson som socialdemokrat erkänner att det är nödvändigt att spara i statens affärer. Men driv då inte debatten så, Paul Jansson, som om varje besparing vållade arbetslöshet och social nedrustning! Det är ju så debatten förs från er sida. Dess värre är de besparingar som ni möjligen säger ja till inte tillräckliga för en budgetförstärkning; det är inte heller den skattehöjning som ni har föreslagit. Summan av kardemumman blir att budgeten försvagas med drygt 7 miljarder kronor. När det gäller skatteomläggningen kan jag försäkra Paul Jansson att folkpartiet står fast vid den. Jag skulle, herr talman, inte finna anledning att bemöta Birgitta Johanssons anförande om det inte var för ett enda uttalande, nämligen det om heloch deltidsarbetande. Det är en skymf mot de heltidsarbetande att kräva att de som vill arbeta deltid skall få det, säger Birgitta Johansson. De som menar sig behöva arbeta deltid därför att de vill ta ansvar för hem och barn eller vård av anhörig eller som av något annat skäl vill arbeta deltid bör få den chansen, och arbetsgivarna bör pröva det i positiv anda. Den som vill arbeta heltid skall få göra det när utsikter finns för det, eller behålla sitt arbete när han eller hon har ett. Men det fina i kråksången är att det varken är Birgitta Johansson eller jag som skall bestämma vem som skall arbeta heltid och vem som skall arbeta deltid. Man måste ha ett heltidsarbete för att klara sig, säger Birgitta Johansson. Ja, i många fall är det säkert så. Men det är ju inte alldeles säkert att man behöver två heltidsarbetandes löner i en familj, eller man kanske gör den värderingen att familjen klarar de andra ansvarsområdena bättre om man delar på förvärvsarbetsinsatsen. Dess bättre har vi än så länge här i landet möjlighet att göra den värderingen alldeles på egen hand, och vi behöver inte följa Birgitta Johanssons värderingar.
Herr talman! Jag vill bara knyta an till vad Ingemar Eliasson har svarat mig när det gäller deltidsarbete kontra heltidsarbete. Vi måste komma ihåg att det är väldigt många människor som är ensamarbetande och lever i ett enfamiljshushåll eller är ensamstående med barn. Särskilt de ensamstående med barn har ingen annan möjlighet än att arbeta heltid. Att bygga en familjeekonomi på att en heltidsarbetar och att en deltidsarbetar kan vi aldrig acceptera. Vårt partiprogram och arbetarrörelsens värderingar bygger på att var och en skall kunna ha ett arbete och efter förmåga kunna försörja sig. Man skall kunna delta i ett arbete och den gemenskap som detta medför. Det som Ingemar Eliasson nu ger uttryck för är en ytterligare konservering av könsrollerna. Såvitt jag förstår rimmar det väldigt dåligt med den liberalism beträffande jämställdheten som folkpartiet påstår sig arbeta för. Nu förstår vi vad den är värd.
Herr talman! Ingemar Eliasson påstår nu att vårt förslag i anslutning till kompletteringspropositionen, som skall behandlas i början av nästa månad, kommer att försämra budgetunderskottet med 7 miljarder kronor. Det var så han uttryckte det. Jag rekommenderar Ingemar Eliasson att verkligen ta del av vår partimotion och jämföra den med kompletteringspropositionen. Han skall då finna att med de inkomstförstärkningar som vi föreslår i motionen kommer budgetunderskottet att bli lägre än vad regeringens budget utvisar. Man hör ofta att det socialdemokratiska partiet är ett överbudsparti, som ständigt kommer med nya överbud. Det är inte fråga om överbud, Ingemar Eliasson, när vi vill skydda de reformer som i dag finns. Vi föreslår inte en enda ny reform av någon större omfattning, men vi har lovat att skydda den välfärdspolitik som vi har i det här landet beträffande sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, pensioner och barnomsorg. Detta är icke överbud, utan det är ett skydd för de reformer som vi tidigare i enighet i stort sett har genomfört. Om Ingemar Eliasson ser på budgetbalansen, skall han finna att det förslag vi lägger fram, bl.a. med inkomstförstärkningar, ger ett lägre budgetunderskott än regeringens förslag.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att ingripa för att förhindra en uppsplittring av resurserna för rehabilitering och habilitering vid Arbetsmarknadsinstituten med särskilda resurser samt om regeringen är beredd att ta initiativ för att stödja de arbetshandikappade genom att utveckla den sammanhållna habiliteringen och rehabiliteringen som finns i omställningsoch träningskurserna. Omorganisationen av de tidigare kommunala arbetsvårdsinstituten och psykologinstituten till den nuvarande Ami-organisationen gjordes på grundval av den nya utredningen om den yrkesinriktade rehabiliteringens förslag. Ami-S-verksamheten flyttades däremot över till arbetsmarknadsverket med i stort sett oförändrade riktlinjer. Efter krav bl.a. från handikapporganisationerna har nu en översyn inletts av Ami-S-organisationen. Målsättningen med översynen är att klarare inrikta verksamheten på yrkesinriktad rehabilitering. Rehabilitering, som normalt åvilar andra samhällsorgan, bör i huvudsak bara förekomma vid Ami i den utsträckning som behövs för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Ami-S resurser är i dag mycket ojämnt spridda över landet. Detta är en nackdel bl.a. för de handikappade som har svårt att flytta till annan ort. Man undersöker därför om resurserna ytterligare kan decentraliseras och integreras i den ordinarie Ami-verksamheten. Iden pågående översynen av Ami-S strävar man således efter att med olika medel söka förbättra den yrkesinriktade rehabiliteringen för vissa grupper av gravt handikappade. Förslag till eventuella förändringar i Ami-S-organisationen kan tidigast läggas fram under senare delen av 1982 och ett genomförande ske successivt med början tidigast 1984/85.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Svaret på mina frågor tyder ju på att regeringen med tillförsikt, vill jag säga, konstaterar att den sammanhållna verksamheten inom de tidigare OT-kurserna — alltså i dag Ami-S — splittras upp. Och åtminstone jag får den känslan, när jag tar del av svaret, att regeringen tror att omorganisationen skall vara ganska problemfri. Jag ser emellertid flera risker. I en fråga till dåvarande arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén 1979 — jag vet inte om Ingemar Eliasson då var sekundant — tog jag upp samma frågeställning och uttalade samma farhågor som i dag. Nu har vi kommit litet längre och fått bakgrundsmaterial. NYR — nya utredningen om yrkesinriktad rehabilitering — har lagts fram, liksom PIA, som tar upp de intellektuellt handikappades problem. Dessa utredningar bygger på utgångspunkterna för omorganisationen inom AMS, och det gör att man måste ställa några frågor som bör bli besvarade. Vad kommer att hända framöver? Den rehabilitering och habilitering som bedrivs inom Ami-S i dag, framför allt när det gäller dem som har intellektuella handikapp, har ju genomförts med en helhetssyn som utgångspunkt. Med de klara gränsdragningar som man vill göra mellan medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering och habilitering måste det väl bli en försämring, särskilt som det skall vara olika huvudmän. Jag skulle vilja fråga om inte denna uppläggning med olika huvudmän ändå innebär en försämring, och jag skulle vilja veta om arbetsmarknadsministern har en åsikt om vad resultatet kan innebära för de människor som berörs. Ett av argumenten för omorganisationen är decentralisering. Efter vad jag kunnat förstå arbetar man nu också med samma kostnadsramar — t.o.m. kanske med lägre kostnadsramar framöver. Då frågar man sig: Vad innebär denna decentralisering? Gränsdragningen mellan de här olika funktionerna resulterar ju då i en övervältring på andra huvudmän. Kommer det att innebära en ekonomisk besparing för statsmakterna? Jag oroas ytterligare över den parlamentariska utredning som arbetsmarknadsministern har tillsatt för arbetsmarknadsverket och som kanske skall förorda en 15-procentig nedskärning —det finns i varje fall antytt. I direktiven sägs det att arbetsmarknadsmyndigheten inte bör ges sådana utbildningspolitiska, socialpolitiska eller andra uppgifter som inkräktar på möjligheten att nå de arbetsmarknadspolitiska målen. Det finns alltså där antydningar om att man dels skall begränsa det ekonomiska utrymmet, alltså spara, dels skära av den kanske viktigaste delen när det gäller Ami-S, nämligen den sociala delen, från utbildningen. Är den här nya inriktningen av Ami-S ett uttryck för någon bestämd politik? Om kostnadsramarna skall vara desamma eller minskas, så undrar man om det kommer att bli så att varje individ skall försvara sin ekonomiska existens. Är det hela poängen i denna omorganisation — att varje individ skall fundera över hur han skall värderas, om han är lönsam eller inte. Frågeställningen är då: Vilka är det som skall bestämma och ta emot dessa människor? Talla andra sammanhang har vi väl ändå här i riksdagen rätt enigt ställt oss bakom tanken att inriktningen i fråga om utbildning och omsorg skall utgå från en fostran till socialt medvetande. I NYR tar man ju inte upp dessa aspekter, utan där har man ett rent yrkesrehabiliterande syfte. Det betyder att enbart arbetsträningssituationer blir kvar när man har omorganiserat. Då kommer väl Ami-S i den här formen enbart att bli en instans där handikappade av en viss sort, som klarar av rehabiliteringen, kan komma in och slussas igenom rätt snabbt. Därmed blir det väl så att en del sökande, som inte kan placerasit.ex. en praktik, aldrig kommer in i den här institutionen. Då måste det väl, såvitt jag förstår, bli en klar försämring. Jag skulle vilja höra hur arbetsmarknadsministern ser på den beskrivningen — om den är riktig eller inte. Såvitt jag förstår måste utvecklingen gå i den riktningen. SÖ:s tidigare krav på de gamla OT-kurserna var ju att de skulle vara heltäckande och ha staten som huvudman. Man skulle kunna ha ett helhetsgrepp över verksamheten. Att döma av den utveckling som nu pågår så blir det inte så. Finns det då några möjligheter för kommunerna att i dagens läge ta över utbildningsdelen och den sociala verksamheten? Finns det någon automatik därvidlag? Har kommunerna sådana resurser att de kan ta det ansvaret när man gör den här förändringen? Kommer inte de svårt handikappade att hamna i strykklass och bli utestängda från Ami-S? Det borde väl vara så, att dessa utgångspunkter omprövades och att man fortsatte enligt de former som gäller i dag. Den centrala frågan blir ändå: Kommer de nya huvudmännen för utbildning, social träning och omsorg att ha ekonomiska resurser att åta sig dessa uppgifter? Jag uttryckte farhågor i detta avseende 1979. Då sade den dåvarande arbetsmarknadsministern att farhågorna var betydligt överdrivna, att det inte fanns någon som helst risk för att den sammanhållna OT-kursen skulle splittras upp. Nu har vi haft utredningar som visar att man vill splittra upp verksamheten. Även i svaret kommer man ju fram till att det är den yrkesinriktade delen som skall befinna sig hos Ami-S. Men var kommer de andra delarna att vara? Kommer regeringen att kunna hävda att de ekonomiska resurserna finns för den sociala rehabilitering och utbildningsrehabilitering som behövs bland de människor, framför allt de med intellektuellt handikapp, som finns under Ami-S? Om statsmakterna inte kan garantera att kommunerna kan ta hand om de här, vad händer då med denna målgrupp? Såvitt jag förstår har regeringen i andra sammanhang varit mycket restriktiv i sina bedömningar av kommunernas möjligheter i det här sammanhanget. Om man i samband med omstruktureringen inte kommer att kunna garantera att kommunerna kan ta hand om dessa grupper fullt ut som i dag, blir det ett flagrant fall av social nedrustning. Jag undrar om arbetsmarknadsministern är medveten om denna utveckling, eller om det är något som bara ligger inom arbetsmarknadsverket?